Herr talman! För oss som skall leva på det havet ger är den svenska fiskezonen en ytterst viktig del. Den har samma värde för fiskaren som jorden och skogen för bonden. Om andra skördar jorden och skogen, då förlorar den svenske bonden avkastningen. På samma sätt förlorar den svenske fiskaren sin avkastning, när utländska fiskare fiskar på hans vatten utan tillstånd. En svensk kustbevakare som heter Lars Franzén sade häromdagen: Vi står maktlösa — vi kan övervaka, men vi kan inte ingripa. Det är därför det är intressant att få veta vilka befogenheter man har att ingripa. Man frågar sig: Vilka möjligheter kommer man att ge den svenska kustbevakningen att försvara sig mot piassavakvastar? Skall den kanske ta björkkvastar som vapen mot de här tillhyggena? — Vi har skyldigheter också gentemot dem som skall skydda våra fiskevatten. Jag vet inte om man skall se det som helt otänkbart att koppla in marinen. Jag menar därmed inte att man skall använda vapenmakt, utan jag menar att marinen inger en helt annan respekt och man har där helt andra möjligheter. Man är inte främmande för att använda marinen i andra länder, exempelvis i England. Jag hoppas och jag tror också — jag tyckte mig märka att det är så av finansministerns sista inlägg — att regeringen ämnar med kraft ta itu med det som händer. Jag hoppas också att det finns möjligheter att intill den 1 juli på något sätt göra bevakningen effektivare. Att en samordning mellan åtminstone de nordiska länderna kommer till stånd är oerhört viktigt, men vid förra mötet med kontaktorganet på Island kunde jag konstatera att både Norge och Island var ganska ointresserade av en sådan samordning och harmonisering. Man kanske kan få dem på bättre tankar.

Herr talman! Ulla Tillander har i en interpellation frågat kommunikationsministern om han avser att ta initiativ till att anpassa upphandlingsför ordningens bestämmelser så att möjlighet ges för ansvariga tjänstemän att göra en bedömning med hänsyn till ekonomi, säkerhet och till de svårigheter som svensk sjöfart har i dag. Alexander Chrisopoulos har frågat kommunikationsministern vilka åtgärder som avses vidtas för att få till stånd en ändring av förhållandet att statliga myndigheter skall köpa bl.a. sjötransporttjänster på sådant sätt att statligt gods transporteras på billigaste möjliga fartyg, vilket innebär att utländska bekvämlighetsflaggade fartyg anlitas, medan egna fartyg ligger overksamma. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen och frågan. Jag ber att få göra detta i ett sammanhang. Den statliga upphandlingen har sedan länge bedrivits enligt principen om affärsmässighet. Detta innebär att upphandlingen skall ske så, att utländska leverantörer kan konkurrera på samma villkor som inhemska leverantörer. Devalveringen i höstas har inom flertalet branscher på ett avgörande sätt förstärkt svenska företags möjligheter att konkurrera. Upphandlingsförordningen föreskriver en skyldighet för myndigheten att vid upphandling utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i Övrigt iaktta affärsmässighet samt behandla anbud och anbudsgivare objektivt. Begreppet affärsmässighet kan ha skiftande innebörd beroende på förhållanden i det enskilda fallet. Det erbjudna priset kan i och för sig vara ensamt avgörande för ett antagande av anbud. Väsentligt är dock att väga pris mot kvalitet och prestanda i övrigt. Tidigare erfarenheter av anbudsgivaren, hans vederhäftighet och pålitlighet att fullgöra åtaganden m.m. kan inverka vid prövningen av anbud. Det anbud som vid en sammanvägd bedömning framstår som förmånligast skall väljas. Det är sålunda ett missförstånd att t.ex. sjötransporttjänster skall upphandlas enbart på den grunden att de utförs på billigaste möjliga fartyg. Avsteg från affärsmässighetsprincipen kan göras om det finns skäl att lägga vidare bedömningar på ett upphandlingsärende. Det kan t.ex. röra sig om försvars-, sysselsättningsoch försörjningsberedskapsskäl. Det måste här vara uppenbart att affärsmässigheten kan behöva vägas mot andra hänsyn. Dessa ärenden skall vara av väsentlig betydelse med hänsyn till av samhället uppställda mål på centrala områden. Det ankommer på vederbörande myndighet att i varje enskilt fall underställa sådana förslag till avsteg för prövning av regeringen. Möjligheterna att göra avsteg från affärsmässighetsprincipen är dock begränsade av de internationella överenskommelser som Sverige ingått i GATT och med EFTA. Sveriges förhållande till sina handelspartner grundar sig på internationella överenskommelser om frihandel och upphandling som vi själva verkat för. Sverige är i detta sammanhang beroende av att de olika handelspolitiska åtagandena respekteras. Ensidiga åtgärder från svensk sida riskerar att utsätta oss för motsvarande diskriminering från andra länder. Vi måste därför så långt möjligt bevara vår öppenhet mot utlandet. Det finns dock inom ramen för våra internationella förpliktelser vissa möjligheter att bättre tillvarata det svenska näringslivets intressen. Jag tänker då på teknikupphandling. Regeringen överväger hur ett fördjupat samarbete rörande teknikupphandling skall komma till stånd mellan staten, kommunerna, landstingen och industrin. Jag vill avslutningsvis tillägga att SIDA:s upphandling f. n. är föremål för revision genom riksrevisionsverkets försorg. SIDA:s upphandling av sjötransporttjänster kommer att omfattas av denna granskning.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Det är inte svårt att instämma i de påpekanden som finansministern gör beträffande de internationella överenskommelserna om frihandel och upphandling som Sverige har ingått och vilka åtaganden vi självfallet måste respektera. Det innebär, som påpekas i svaret, en form av internationell konkurrens och en attityd av objektiv affärsmässighet vid behandlingen av anbud och anbudsgivare. Att detta är en given grundförutsättning som knappast kan ifrågasättas utan att det skulle få konsekvenser som skulle slå tillbaka på vårt land inses säkert av alla, också av dem som ifrågasätter det rimliga i det upphandlingsärende som har föranlett min interpellation. Det är med andra ord så att man mycket väl kan bejaka principerna utan att man för den skull accepterar rimligheten i den tolkning och tillämpning av principerna som gett enligt min uppfattning orimliga resultat. Principer och överenskommelser måste ju hållas, men det måste finnas en gräns för hur rigoröst och strikt, stelbent och byråkratiskt de får tillämpas. Om resultatet blir orimligt och stridande mot sunt förnuft, så nog borde det vara ett memento om att tillämpningen spårat ur en smula. Det ena fartyget, Svenska Varvs Nanny på 490 000 ton, hade legat nere i Arabiska viken sedan i september och försökt få en last. Förutom kapitalkostnader, räntor och amorteringar kostar fartyget i form av löner, försäkring, underhåll osv. ca 50 000 kr. per dag. Alldeles uppenbart var man intresserad av att få den här frakten, då den till att börja med hade gett en insegling som mer än väl täcktes av dagliga utgifter om 50 000 kr., även om man bara hade fått samma frakt som överstyrelsen för ekonomiskt försvar betalade det engelska fartyg, Burmah Endeavour, som fick frakten. Eftersom tiden för en sådan frakt rör sig om ca 90 dagar, blir fraktkostnaden omkring ca 5 milj.kr. Det hade alltså blivit 5 milj.kr. billigare för svenska staten om Nanny hade använts för den här transporten i stället för att låta henne ligga kvar i Arabiska viken och låta befrakta det engelska fartyget. Nog tror jag att dessa graverande siffror är ett språk som finansministern förstår. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar är ju ett statligt verk och Svenska Varv ett statsföretag. Stelbentheten i det här upphandlingsfallet tyder på att det finns vattentäta skott mellan de två statliga institutionerna, till men för rikets finanser. Även om utgångsofferten för Nannys del av överstyrelsen eventuellt ansågs för hög, borde det väl ha gått att förhandla och resonera om saken i vanlig ordning. Att det inte skett — om det nu är så — är så märkligt, att redan det väcker åtskilliga frågor. När det gäller Salénfartyget Sea Song, så bjöds det in till i stort sett samma frakt som övriga konkurrenter men fick ändå inte något bud och därmed möjligheter att delta i fraktförhandlingarna. Intresset från överstyrelsens sida att förhandla fram ett acceptabelt pris på ett svenskt fartyg tycks ha varit ovanligt svalt. Mot bakgrund av att Saléns officiellt har meddelat att man på grund av svårigheterna att finna laster för de enda två återstående svenskflaggade privatägda stora tankfartygen Sea Song och Sea Saga anser sig tvungen att sälja ut fartygen är det anmärkningsvärt att inte överstyrelsen för ekonomiskt försvar beaktat den fara detta skulle innebära för det svenska ekonomiska försvaret. I och med att dessa fartyg försålts finns inga andra stora tankfartyg kvar förutom de som ägs av Svenska Varv, vilka ju skall försäljas så snart tillfälle ges. Detta skulle alltså försätta oss i en mycket prekär försörjningssituation vad beträffar möjligheten att frakta hem vår egen olja. På flera ställen i svaret pekas på möjligheten att göra begreppet affärsmässighet mindre rigoröst och att det kan ha skiftande innebörd beroende på förhållanden i det enskilda fallet. Priset är alltså inte den enda måttstocken. Kvaliteten och prestandan skall vägas in, liksom en hel del andra omständigheter, t.ex. pålitlighet. Det är med tacksamhet jag noterar att finansministern tar upp detta, och jag citerar slutsatsen direkt: ”Det anbud som vid en sammanvägd bedömning framstår som förmånligast skall väljas. Det är sålunda ett missförstånd att t.ex. sjötransporttjänster skall upphandlas enbart på den grunden att de utförs på billigaste möjliga fartyg.” Jag är medveten om att denna auktoritativa tolkning av upphandlingsförordningen inte kan uppfattas som ett automatiskt förord för svenska fartyg, men nog finns det anledning för överstyrelsen för ekonomiskt försvar och för SIDA att stava på denna läxa en extra gång. Som andra skäl för avsteg från affärsmässighetsprincipen nämner Kjell Olof Feldt försvars-, sysselsättningsoch försörjningsberedskapsskäl. I svaret konstateras att samhället har ställt upp mål av central betydelse, för vilka den affärsmässiga bedömningen måste vika. Vidare sägs det i svaret: ”Det ankommer på vederbörande myndighet att i varje enskilt fall underställa sådana förslag till avsteg för prövning av regeringen.” Man får hoppas att det beskedet når sin adressat. I och med att fartyget Sea Song förbigicks, blev dess besättning arbetslös. Sett från samhällets synpunkt får staten alltså betala arbetslöshetsunderstöd för ca 60 personer. Om hänsyn hade tagits till sysselsättningsskälen, hade de Såväl sysselsättningsskäl som försvarsoch försörjningsberedskapsskäl — Måndagen den samtliga är av samhället högt prioriterade mål — kan alltså åberopas för ett 7 mars 1983 avsteg från affärsmässighetsprincipen. Om någon myndighet kunde förväntas inse detta, borde det vara överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Om upphand Finansministerns svar i det här hänseendet uppfattar jag som klarspråk. lingen av sjötrans I svaret nämns vidare de internationella förpliktelser inom Nandelsponga porttjänster för ken som vårt land måste respektera. Som jag anförde redan inledningsvis kan statliga myndigheman ha förståelse för att viss hänsyn måste tas till sådana åtaganden. Men er marginalerna och prutmånen torde här ge utrymme för ganska stor handlingsfrihet. Det intrycket stärks när man ser på andra länders agerande i motsvarande situation. Så gott som undantagslöst tillämpar andra sjöfartsländer principen att i samband med statlig upphandling se till att transporttjänsten i första hand ombesörjs av fartyg som för det egna landets flagg. Jag vill än en gång tacka Kjell-Olof Feldt för det enligt min uppfattning positiva svaret. Jag vill ändå fråga finansministern om han inte finner det befogat att för de tjänstemän som sköter statens upphandling utfärda klargörande direktiv, som innefattar en mer total bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för samhället. Därmed skulle man när det gäller de svenskflaggande fartygen uppnå större paritet med andra sjöfartsnationers fartyg. När det gäller SIDA och dess upphandling av sjötransporttjänster noterar jag med tillfredsställelse att riksrevisionsverket granskar rutinerna härvidlag. Jag efterlyser i det här sammanhanget en kommentar från Kjell-Olof Feldt till ett påstående, vilket jag har citerat i min interpellation, om att åtskilliga SIDA-laster försvunnit på havet och att modernt sjöröveri skulle ha gjort transporter med s.k. billigaste fartyg till en illusion.

Herr talman! Också jag vill tacka finansministern för svaret. Vad som har inträffat är följande. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar var vid ett visst tillfälle i behov av att frakta 345 000 ton beredskapsolja från Arabiska viken till Brofjorden. I Arabiska viken låg samtidigt fartyget Nanny, som sedan flera månader tillbaka väntade på last. Fartyget ägs av det svenska statliga rederiet Zenit. I stället för att låta den svenska statens egen tanker Nanny få lasten — fartyget låg ju väl förankrat i Arabiska viken, och det kostar skattebetalarna en mängd pengar — överlåter överstyrelsen för ekonomiskt försvar frakten till en utländsk bekvämlighetsflaggad jättetanker. Detta agerande förklaras med hänvisning till den svenska upphandlingsförordningen, som säger att statliga myndigheter skall köpa exempelvis sjötransporter på ett sådant sätt att statligt gods transporteras med billigaste möjliga fartyg. Sedan lång tid tillbaka är det en mycket vanlig företeelse att svenska myndigheter anlitar bekvämlighetsflaggade fartyg för sina transporter — detta trots upprepade krav från vårt partis sida på förbud i det avseendet. 77 Av svaret framgår att finansministern inte tänker göra något för att ändra på den aktuella förordningen, utan de affärsmässiga principer som präglar densamma kommer att gälla också i fortsättningen. Det är alltså fritt fram för svenska myndigheter att fortsätta att anlita bekvämlighetsflaggade fartyg för sina transporter. Det kan vara av intresse, herr talman, att något granska vad problemen gäller beträffande bekvämlighetsflaggade fartyg. Här återfinns den allra sämsta andelen av världshandelsflottan. Den ägs i stor utsträckning av rederier i Medelhavsområdet, Sydostasien osv. Den utgör den del av världshandelsflottan som under tarvliga förhållanden får en extra respit innan den skall huggas till skrot. Den personal som anställs på dessa fiffelflaggade fartyg har inga möjligheter att driva några fackliga krav. I flera av de aktuella länderna är strejker helt förbjudna. Personalen saknar vidare möjligheter att påverka sin arbetssituation. Besättningarna utgörs i allmänhet av befäl från de traditionella sjöfartsländerna och av manskap från låglöneländerna, t.ex. Filippinerna, Indien, Pakistan och olika afrikanska länder. Detta gör att redarna kan välja en besättning som är garanterat samarbetsvillig och som inte ställer några krav på löner, arbetsförhållanden Osv. Säkerhetskraven efterlevs på olika sätt. Till att börja med är dessa fartyg inte underkastade några besvärande nationella fartygsinspektioner. Det är mycket lätt att få ut de olika ländernas behörighetshandlingar, även om det finns ett antal stränga, formella krav. I många fall tvingas besättningarna överträda gällande bestämmelser för att redarna skall kunna maximera sina profiter. Det gäller beträffande lastning, trafikseparationer, väjningsregler, spilloljehantering osv. Det är alltså i huvudsak den nämnda typen av rederier som står för den internationella konkurrens som håller på att slå ut den svenska handelsflottan. Som finansministern mycket väl känner till är den svenska handelsflottan på väg att försvinna helt. Det återstår i dag 40 26 av vad som fanns 1976, och det finns f. n. mellan 12000 och 15 000 svenska sjömän som har blivit arbetslösa sedan 1976. Den svenska staten har förlorat ansenliga summor i form av minskade skatteintäkter och i form av kostnader för samhälleliga åtgärder till stöd för de arbetslösa sjömännen. Nu tänker den svenske socialdemokratiske finansministern inte förbjuda eller på något sätt motarbeta de bekvämlighetsflaggade fartygen och problemen kring dessa, utan han tänker tvärtom uppmuntra de statliga myndigheterna att också i fortsättningen anlita dessa fartyg — och detta med hänvisning till affärsmässiga principer. Vad är det för slags affärsmässiga principer bakom sådant handlande, herr finansminister? Zenit Shipping AB -— vilket ägs av staten och vilket i sin tur äger fartyget Nanny, som inte anlitats av de svenska myndigheterna för dessas transporter — går f. n. med en förlust på 600 milj.kr., och krav reses från olika håll på att rederiet skall läggas ned. Läggs detta rederi ned innebär det en enorm förlust för samhället och också en förlust när det gäller minskat antal sysselsättningstillfällen för de svenska sjömännen. Vad är det för affärsmässiga principer som ligger bakom ett sådant handlande, finansministern? Nu förhåller sig det också på det viset, herr talman, att Zenit-rederiet ingår i Svenska Varv AB. Svenska Varv harf. n. en förlust på 900 milj.kr., och den största delen av den förlusten beror på att Zenit går med 600 milj.kr. i förlust. De sammanlagda förlusterna används som argument i en kommande proposition som syftar till att man radikalt skall minska Svenska Varv genom att delvis lägga ned verksamheten vid Uddevallavarvet AB och vid Kockums AB. Vad är det för affärsprinciper som ligger bakom sådant handlande, finansministern? Nu är också lönsamhet i begreppet affärsmässighet ett relativt begrepp. Det som är lönsamt för den ena kan vara förlustbringande för den andra. Det som är lönsamt för det internationella rövarkapital som f.n. styr det bekvämlighetsflaggade tonnaget kan vara förlustbringande för det svenska samhället. Av svaret framgår att den affärsmässighet som skall prägla den statliga myndighetens framtida handlande av finansministern uppfattas bara som företagsekonomisk lönsamhet. Han tar inte någon som helst hänsyn till samhällsekonomiska aspekter. Om nu Sveriges finansminister inte rekommenderar de svenska myndigheterna att ta någon som helst samhällsekonomisk aspekt med i beaktandet, är det befogat att fråga: Hur tror finansministern att statsbudgeten kommer att påverkas av sådan politik? Kommer underskottet att minska, eller kommer det att öka?
Herr talman! Jag måste konstatera att de båda interpellanterna tolkade mitt svar på de mest olikartade sätt.

Jag måste be Alexander Chrisopoulos att läsa mitt interpellationssvar en gång till, framför allt på s. 2, tredje stycket, där jag säger: ”Avsteg från affärsmässighetsprincipen kan göras om det finns skäl att lägga vidare bedömningar på ett upphandlingsärende. Det kan t.ex. röra sig om försvars-, sysselsättningsoch försörjningsberedskapsskäl. Det måste här vara uppenbart att affärsmässigheten kan behöva vägas mot andra hänsyn.” Fundera ett tag på vad det innebär! Sedan antar jag att båda ledamöterna av denna kammare är medvetna om att jag icke kan stå här och fälla kommentarer eller värdera enskilda myndighetsbeslut. Grundlagen har en del att säga om den saken.

Nu är det så att överstyrelsens samlade upphandling av råolja inte räcker till mer än två resor för tankfartyget Nanny, och de två resorna skulle båda gå med mycket stora förluster. Det är inget argument mot att använda sig av Nanny. Däremot ger det besked om att våra problem med Zenit och alla tankfartyg som i dag inte kan få någon frakt, därför att tankfraktmarknaden lider av en våldsam överkapacitet, löser vi inte med överstyrelsens insatser. Ulla Tillander frågade mig om det inte vore rimligt att gå ut med direktiv till myndigheterna i enlighet med vad jag sade i interpellationssvaret. Till det har jag bara att säga att förarbetena och innehållet i upphandlingsförordningen innefattar precis det jag redovisade i interpellationssvaret. Jag återgav i stort sett vad som har angetts i lagen och i dess förarbeten. I och för sig kan det kanske vara befogat att innehållet i interpellationssvaret läses, studeras och begrundas ute på de statliga myndigheterna. Det har jag ingenting emot. Jag skall dessutom tillägga att vi inom finansdepartementet överväger vissa justeringar och förändringar av upphandlingsförordningen. Jag talar i interpellationssvaret bl.a. om teknikupphandling. Det är möjligt att andra näringspolitiska hänsyn också behöver tas i upphandlingsärenden, och vi funderar över hur man skulle kunna anpassa förordningen till sådana hänsyn. Slutligen, herr talman, vill jag säga till Alexander Chrisopoulos att jag tycker att han går en aning för långt när han kräver att upphandlingsförordningen skulle innehålla ett förbud för statlig myndighet att anlita ett bekvämlighetsflaggat fartyg, bl.a. därför att fackliga krav på dessa fartyg inte har tillgodosetts i vad gäller arbetsförhållanden och arbetsmiljö. I så fall måste den principen slå igenom över hela linjen, och det betyder att vi då skulle börja förbjuda statliga myndigheter att upphandla t.ex. från Polen där fackliga rättigheter minsann är gravt eftersatta, eller från Sydkorea och en rad andra länder där liknande förhållanden råder, dvs. vi skulle avskära den statliga upphandlingen från en mycket stor del av världsmarknaden. Det får vara någon måtta på ambitionerna i det här avseendet. Det gäller snarare att ta någorlunda förnuftiga hänsyn och se till intentionerna med den lagstiftning vi har än att utfärda helt omöjliga förbud.

Herr talman! Jag vill verkligen instämma i det som Kjell-Olof Feldt sade om att interpellationssvaret bör läsas och begrundas av berörda tjänstemän. Det föreligger naturligtvis inte så benhårda krav på billigaste möjliga fartyg som jag för min del utgick ifrån i min interpellation. Men jag skulle ändå vilja tillägga att när det nu i fortsättningen gäller granskningen av SIDA:s upphandling av sjötransporttjänster är det viktigt att man t.ex. även i det sammanhanget drar de rätta slutsaterna av de förhållanden som råder eller som har rått hitintills och att den opraktiska bestämmelsen om billigaste fartyg därför inte kan tillämpas blint. Det är andra faktorer, t.ex. kvalitet och pålitlighet i lastningsoch lossningsförfarandet som också måste vägasin Nr 91 — det står ju klart i interpellationssvaret. Det faktum att svensk sjöfart ligger Måndagen den på en hög teknisk nivå, vilket gör hanteringen och transporten snabb och 7 mars 1983 säker och att svenskt befäl och i huvudsak svensk besättning gör hanteringen pålitlig, är förhållanden utifrån vilka svenska staten borde dra sina slutsatser. Man har hitintills, såvitt jag förstår, känt sig alltför bunden av kravet på billigaste möjliga fartyg för att kunna fatta beslut som ger den bästa totalekonomin. Men en anpassning till och ett vaktslående om det egna landets intressen skulle inte avvika från vad som tydligen numera är kutym över hela världen. Även om det inte löser alla problem skulle det kanske göra det möjligt för något svenskt rederi att behålla någon av de toppmoderna oljetankrar som annars måste vrakas bort till skrotpris. Dessutom skulle det antagligen stå i god överensstämmelse med överstyrelsens för ekonomiskt försvar ansvar att man utöver lagring av beredskapsolja också säkerställer det svenska sjötransportbehovet i kristid. T andra sjöfartsländer tillämpas så gott som undantagslöst den principen att man i samband med statlig upphandling ger transporttjänsten i första hand till fartyg med landets flagga. I många länder är detta dessutom lagstadgat, vilket innebär att fartyget får lasten även om det kräver en frakt som betydligt överstiger gällande marknadsfrakt. Så är fallet i USA, Frankrike, Italien och Brasilien m.fl. länder. I andra länder får fartygen lasten under förutsättning att de kvoterar en frakt som ligger rimligt nära vad som kan anses vara en marknadsfrakt. Sverige är tydligen i detta avseende ganska unikt i sin absoluta ovilja att på något som helst sätt — men jag betonar att det gäller tillämpningen — använda svenskflaggade fartyg — Sverige har enbart på ett ytterligt inskränkt sätt tillämpat principen om att billigaste kvoterade frakt skall ha lasten. I det nu aktuella fallet visar det sig att flera skeppsmäklare ansåg det meningslöst att bjuda in utländska fartyg för den aktuella resan då man tyckte att det borde vara självklart att den lasten skulle fraktas av något av de svenska fartygen. Man har också uttryckt sin stora förvåning över att så inte blev fallet.

Herr talman! Förutom att han uppmanade mig att bättre läsa interpellationssvaret — på den punkten kan jag bara säga att jag inte blir klokare av det — sade finansministern att Zenitrederiernas och den svenska handelsflottans problem inte kan lösas bara genom att statliga myndigheter i större utsträckning anlitar statligt ägda fartyg. Det är nog i och för sig riktigt. Men Zenits ekonomiska problem blir inte mindre av att staten anlitar bekvämlighetsflaggade fartyg. Det finns en logisk tankegång bakom detta som man inte kan bortse från. Nej, Zenits problem löses naturligtvis inte av att staten upphör att anlita bekvämlighetsflaggade fartyg; de bygger på andra faktorer. De beror på att det i dag finns en enormt stor handelsflotta under bekvämlighetsflagg som håller på att konkurrera ut den svenska handelsflottan. Och just denna 81 bekvämlighetsflaggning uppmuntras av de svenska myndigheterna i stället för att bekämpas av dem! Det är problemet. Det är inte heller sant att de transporter som tillhandahålls under bekvämlighetsflagg är billiga. Finansministern vet att det inte förhåller sig så. De låga kostnader som i det sammanhanget kan nämnas betalas av tusentals och åter tusentals fattiga och oorganiserade sjömän från Filippinerna, Indien, Pakistan och olika afrikanska länder. Dessa människor arbetar många gånger under vidriga och för människor ovärdiga arbetsförhållanden. De låga kostnader som är förknippade med transporter under bekvämlighetsflagg betalas av tusentals sjömän som i dag går arbetslösa i Sverige. De låga kostnaderna betalas genom en förstörd miljö vid våra kuster.

Herr talman! Det mest frapperande som jag kan läsa ut ur svaret är att finansministern anser att man inte kan frångå de affärsmässiga principerna. Hela vårt exportberoende välstånd bygger på dem, och just därför kan man inte ändra på dem och motarbeta dem! Förgäves vädjar den internationella fackliga rörelsen med ITF i spetsen om åtgärder för att bekämpa det bekvämlighetsflaggade tonnaget. Snack! säger den svenske socialdemokratiske finansministern. Internationell solidaritet har vi inte råd med! Vi måste ta hänsyn till de affärsmässiga principer som hela vårt exportberoende välstånd bygger på. Just därför kan vi enligt finansministern inte ändra på de bestämmelser som skapar och underblåser den internationella utsugning som jag här har beskrivit! Detta, herr talman, berör kanhända inte finansministern så mycket. Särskilt berör det honom inte när han första maj kommer att demonstrera till Internationalens toner. Men det borde ge alla de ärliga socialisterna, alla dem som fortfarande bekänner sig till socialismen, inom socialdemokratin skrämselhicka.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig om vilka utbetalningsrutiner som kommer att gälla för de organisationer som uppbär statsbidrag, samt om olika värderingar tillämpas för olika organisationer vid införandet av de nya reglerna. De ändrade reglerna för utbetalning av statsbidrag bör ses mot bakgrund av det systematiska arbetet med att förbättra den statliga kassahållningen. Det höga ränteläget under senare år har inneburit att myndigheter, organisationer m.m. kunnat erhålla avsevärt ökade medel utöver vad som budgeterats genom att mot ränta placera förskottsvis utbetalade statsbidrag. Syftet med uppstramningen av utbetalningsreglerna är således dels att eliminiera omotiverade likviditetsoch ränteförmåner för dem som erhåller statliga medel, dels att minska statens räntekostnader. Detta kassahållningsarbete avser såväl budgetens inkomstsida som dess utgiftssida. Redan i 1982 års budgetproposition föreslogs att mer strikta regler skulle gälla för utbetalning av flertalet bidragsanslag i syfte att förlägga utbetalningarna till den tidpunkt då medlen faktiskt förbrukas. De i årets budgetproposition angivna riktlinjerna på detta område innebär att arbetet med att effektivisera den statliga kassahållningen fullföljs. Tillämpningen av dessa regler i det enskilda fallet kan kräva en viss övergångsperiod innan de nya reglerna kan tillämpas fullt ut. Detta har beaktats då de enskilda organisationerna behandlades. Utbetalningsregler för resp. organisation kommer att meddelas i regleringsbreven under resp. fackdepartements verksamhetsområde. Uppstramningen av utbetalningsreglerna inleddes av den förra regeringen, som också medgav en övergångsperiod för organisationer där det nya systemet kan ge upphov till särskilda problem. fr.o.m. budgetåret 1984/85 är avsikten att de nya reglerna skall tillämpas fullt ut för alla organisationer.
Herr talman! Det är nödvändigt att spara. Jag tycker att om man ändrar utbetalningsrutinerna när det gäller organisationerna, bör man göra det med utgångspunkt i tre krav. Det första är att riksdagen bör informeras, eftersom detta innebär en ny princip, som de facto påverkar statsbidragens effekter. Så har skett, både i fjol och i år. Det andra är att organisationerna i god tid bör få information om förändringar som väsentligt kan påverka deras ekonomiska förhållanden, och det har tydligen skett under hand. Det tredje är att alla organisationer bör behandlas lika. Enligt finansministerns uppgifter skall fr.o.m. nästa budgetår, 1984/85, alla organisationer få 25 20 av statsbidraget per kvartal. Det är inte mycket annat att säga om detta än att det naturligtvis kommer att påverka organisationernas ekonomi. De får dock viss ställtid för detta.

Min fråga är naturligtvis hur man kan motivera en sådan uppdelning mellan organisationerna. Jag skulle väl se det så, att det är svårt att protestera om man gör bedömningen att ungdomsorganisationerna och folkbildningsorganisationerna inte har möjlighet att ställa om så snabbt. Men jag kan inte förstå varför man då behöver göra två olika grupper. De som företräder nykterhetsrörelsen, frikyrkorna, pensionärsorganisationerna och det frivilliga försvaret måste ju fråga sig: Vad är det som skiljer oss från de andra? Ett litet tips i form av en fråga till finansministern: Skulle man inte kunna tillämpa samma utbetalningsregler för de återstående organisationerna, för att slippa skapa denna känsla att de delas in i två grupper — A-lag och B-lag, eller hur man nu skall rubricera det?
Herr talman! Jag skall nöja mig med att svara ja på Jan-Erik Wikströms fråga.

Herr talman! Karin Nordlander har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att konsumenterna skall få en allsidig och objektiv kostinformation. Ansvaret för kostinformation åvilar i första hand livsmedelsverket och socialstyrelsen. Livsmedelsverket meddelar råd och anvisningar inom livsmedelsområdet och beaktar hälsoaspekterna främst med avseende på livsmedlens tjänlighet från bl.a. toxikologisk och hygienisk synpunkt. Livsmedelsverket undersöker också livsmedels allmänna beskaffenhet och värde från näringssynpunkt. Socialstyrelsen har ansvar för hälsoupplysning och svarar därmed även för upplysning om kosten som en viktig faktor för hälsan. Konsumentverket har att bevaka konsumenternas intresse när det gäller produkternas marknadsföring m.m. Socialstyrelsen har sedan 1970-talets början bedrivit upplysning om kost och motion. Styrelsen har utfärdat rekommendationer om kost och motion i serien Hälsofakta. Bl. a. rekommenderas mindre fett och socker i kosten, ökat intag av bröd och andra spannmålsprodukter samt en mera fiberrik kost. En särskild referensgrupp som tillsatts av socialstyrelsen och livsmedelsverket håller f. n. på med en översyn av rekommendationer bl.a. mot bakgrund av de nya forskningsrön som kommit fram om samband mellan kosten och vissa sjukdomar. Verken överväger f. n. att inrätta en permanent rådgivande expertgrupp i kostoch näringsfrågor med obundna vetenskapliga företrädare. I frågor som rör produkternas kvalitet, märkning m.m. har socialstyrelsen också ett fortlöpande samråd med livsmedelsverket och konsumentverket Socialstyrelsen anordnar ofta konferenser i olika frågor som berör hälsoupplysning. Socialstyrelsen har också gett ut en sammanfattning av kunskapsläget om kost och cancer i serien H-rapport. Sedan några år finns en särskild beredning för livsmedelsoch näringsfrågor som är knuten till jordbruksdepartementet. I beredningen diskuteras frågor som berör hela livsmedelsoch näringsområdet. Vidare har chefen för jordbruksdepartementet med regeringens bemyndigande nyligen tillsatt en kommitté med uppgift att utreda utformningen av en livsmedelspolitik. Kommittén skall bl.a. beakta frågor som rör åtgärder för att förbättra folkhälsan. Av vad jag har sagt framgår att såväl regeringen som de ansvariga ämbetsverken ägnar stor uppmärksamhet åt kostfrågor. För egen del anser jag att det ur hälsosynpunkt är utomordentligt viktigt att konsumenterna får en allsidig och objektiv kostinformation.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret på min interpellation, som är föranledd av att en rad avslöjanden från och till gjorts och görs om hur många av våra viktiga livsmedel medvetet förfalskas och försämras ur näringssynpunkt — en försämring som nu tycks öka i takt med att hushållskassan krymper för stora grupper av svenska folket. Minskade realinkomster har för många hushåll minskat den rörliga del som är kvar när alla fasta utgifter är betalda. Den del som framför allt används till matinköp har nu krympt så att även livsmedelshandeln drabbats av minskade försäljningssiffror. För att trots den minskade försäljningen hålla i sämsta fall oförändrade vinstmarginaler utnyttjas nu vårt livsmedelssortiment för olika manipulationer enbart i syfte att förbilliga produkterna, även om detta går ut över kvalitet och näringsvärde. Senast har avslöjats hur företag använt förbjudna råvaror i köttfärs och att det säljs ”lingonsylt” som inte innehåller ett enda lingon. Att öka vikten på köttvaror och charkuterivaror genom att med vissa tillsatser binda vatten är ett sedan länge använt knep. Färdiglagade rätter som kryllar av bakterier och som innehåller allt mindre av riktiga råvaror utbjuds från matställen som växer upp som svampar ur jorden. Detta är bara några exempel. Uppfinningsrikedomen när det gäller att förbilliga framställningen av produkter blir alltmer avancerad. När vår dagliga kost, som har så stor betydelse för vårt hälsotillstånd, utnyttjas och försämras på olika sätt enbart i vinstsyfte är det allvarligt, och kontrollen mot överträdelser måste skärpas. Det är sant, som statsrådet sagt i sitt svar, att vi har en rad myndigheter som är satta att bevaka konsumenternas olika intressen. Konsumentverket har en viktig funktion — vilken vi vill slå vakt om — som skydd för konsumenten när det gäller marknadsföringen av produkter. Reklam och marknadsföringsmetoder påverkas också av hushållens ekonomiska kris. När köpkraften hos hushållen minskar ökar företagen sin reklam och sin marknadsföring i samma takt, för att kapa åt sig så stor andel som möjligt av hushållens knappa resurser. Mottot tycks vara att allt går att sälja med mördande reklam. Livsmedelsverket har att beakta och bevaka hälsoaspekterna och den hygieniska delen i hanteringen. Verket har också, som statsrådet sagt i sitt svar, ansvar för livsmedlens allmänna beskaffenhet och värde från näringssynpunkt. Men nu är ju sanningen den, fru statsråd, att både konsumentverket och livsmedelsverket fått kraftiga nedskärningar av sina ekonomiska resurser, vilket naturligtvis innebär att deras verksamhet inte kan bli lika effektiv. Konsumentverket har exempelvis helt tvingats slopa sin direktrådgivning till konsumenterna, vilket minskar deras möjligheter att göra förnuftiga inköp av dagligvaror, där bl.a. livsmedel ingår. Vi menar att detta är en bakvänd ordning. I kristider, när hushållens ekonomi sviktar, borde ökade resurser satsas på stöd och hjälp, så att de knappa ekonomiska resurserna används på ett för både konsumenten och samhället förnuftigt sätt. Socialstyrelsen, slutligen, har det yttersta ansvaret för vår hälsa, och kosthållet är i det sammanhanget en viktig aspekt. Enligt interpellationssvaret har socialstyrelsen sedan 1970-talets början också bedrivit upplysning om kost och motion samt utfärdat rekommendationer. Alla minns vi rekommendationen om de åtta skivorna bröd om dagen. Det framgår också av svaret att en särskild referensgrupp tillsatts för en översyn av gällande rekommendationer, bl.a. mot bakgrund av nya forskningsrön. Det borde naturligtvis kännas tryggt för konsumenterna att det i denna referensgrupp finns en rad professorer som vetenskapliga experter inom kostoch motionsområdet. Men det finns ett väsentligt problem: de flesta av dessa experter har samtidigt en fast anknytning till näringslivet, i flera fall till multinationella företag med stora intressen på livsmedelsmarknaden.

Sockerbolaget och AB Hässle finns med, och Unilever är inblandat i flera fall. Jag tror att denna uppräkning räcker. Bl. a. har Unilever stora intressen i näringslivet, med företag i ett sjuttiotal länder och en stor andel av marknaden av vissa varusortiment även i Sverige. Jag vill fråga: Innebär inte detta dubbla lojaliteter hos dessa personer? Samtidigt som de är exempelvis konsulter eller rådgivare i ett näringslivsföretag skall de alltså företräda konsumenternas intressen som vetenskapliga experter i en av socialstyrelsen tillsatt grupp för livsmedelsfrågor. För mig som konsument förefaller det vara oförenliga uppdrag, i varje fall utifrån de krav som ställts på referensgruppen.

Statsrådet slutar sitt svar på interpellationen med meningen: ”För egen del anser jag att det ur hälsosynpunkt är utomordentligt viktigt att konsumenterna får en allsidig och objektiv kostinformation.” Jag betvivlar inte att detta är statsrådets allvarliga mening. Men härför krävs framför allt två saker: tillräckliga resurser för de myndigheter som har att bevaka konsumenternas intressen på olika områden och fullständig avskildhet från näringslivsengagemang då det gäller personer som socialstyrelsen anlitar i den permanenta rådgivande expertgrupp i kostoch näringsfrågor som verken överväger att inrätta.

Herr talman! Låt mig först säga till Karin Nordlander att jag tror att vi är helt överens om den betydelse som kosten har för vår hälsa. Det pågår ju också ständigt forskningsarbete när det gäller sambandet mellan kosten och vår hälsa, och resultat av denna forskning ökar våra kunskaper på detta område. Socialstyrelsen har till uppgift att på basis av kunskaperna om kostvanor och risker med felaktiga kostvanor påverka beteendet hos riskgrupper och på så sätt på längre sikt bidra till att hälsofrämjande vanor grundläggs och vidmakthålls inom befolkningen. Jag tror inte att det härvidlag finns några meningsskiljaktigheter mellan Karin Nordlander och mig. Socialstyrelsen bedriver ju också en omfattande informationsverksamhet, vilket jag påpekat i mitt interpellationssvar. Enligt min mening är det viktigt att kostinformationen ses som en viktig del av både den förebyggande hälsovården och konsumentpolitiken, men det krävs naturligtvis insatser både centralt och lokalt. Jag vill också betona att den nya hälsooch sjukvårdslagen i detta sammanhang lägger ett ansvar på landstingen. Folkhälsan blir landstingens sak. De har nu ett lagstadgat ansvar inte bara för sjukvården utan också för hälsovården. Detta bör vi kanske komma ihåg i de här sammanhangen. Det gäller naturligtvis också att få till stånd ett bättre samarbete med näringslivet. Om jag då först får beröra vad Karin Nordlander sade om de här experterna som är konsulter inom näringslivet vill jag säga att det väl ändå måste anses vara positivt om näringslivet — de som producerar våra livsmedel —- tar vara på den kunskap som finns bland experterna.

Det bör vara ett gemensamt intresse för det allmänna och den seriösa livsmedelsindustrin och handeln att på alla sätt bekämpa fusk med råvaror, tillsatser, märkning och innehållsbeskrivningar. Det här är naturligtvis inte lätt, men bättre kunskaper i kostfrågor hos konsumenterna är också en viktig förutsättning för att vi skall lyckas i detta sammanhang. När Karin Nordlander hänvisar till människornas dåliga familjeekonomi nu i de försämrade tiderna, skall man väl också konstatera att sämre familjeekonomi inte behöver betyda att man äter sämre ur näringssynpunkt. Om vi ser till begreppet bas och tillägg — basmaten, som är bröd, mjöl, gryn, mjölk, ost, potatis och litet matfett, ger större delen av energin och näringen — så är det ju varor och livsmedel som vi får till en jämförelsevis låg kostnad. Av vad jag har sagt här och av det interpellationssvar som jag har lämnat framgår att jag anser att en bred och allsidig kostinformation är av stor betydelse ur hälsosynpunkt. Det gäller naturligtvis inte minst i tider då hushållen har det ekonomiskt besvärligt. De ansvariga ämbetsverken är också medvetna om detta, och de bedriver ett omfattande arbete för att förbättra våra kunskaper i kostfrågor. Också landstingen har, som jag nämnde, ett ansvar i detta sammanhang. Och jag kan försäkra Karin Nordlander att jag kommer att följa dessa frågor med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för hennes kompletterande inlägg. Eftersom jag själv under en tjugofemårsperiod yrkesmässigt har lagat mat i ganska stora mängder, är det självklart att jag är i hög grad intresserad av dessa frågor. Jag vet att vi har en sträng livsmedelslag, vilket också är nödvändigt. Men jag tycker mig under den senaste tiden även ha märkt att det är lättare att överträda denna lag. Myndigheterna har inte tillräckliga möjligheter att bevaka att lagen efterlevs. Om vinstintresset är allenarådande i branschen, är en sådan bevakning givetvis ingen lätt uppgift. Gertrud Sigurdsen säger att det väl är bra om man inom näringslivet tar fasta på kunskaper. Det vore det naturligtvis om man verkligen gjorde det. Men från konsumentverkets verksamhet vet vi hur svårt det är att påverka företagen så att deras produkter ens blir användbara för sitt ändamål. Jag tror att Sverige borde utveckla en självständig livsmedelsteknologi. Det skulle gagna självförsörjningen och förbättra varornas kvalitet, minska behovet av tillsatser som används i så stor omfattning men som vi vet så litet om i dag. Vi borde kunna ta till vara det yrkeskunnande som finns hos de anställda inom livsmedelsproduktionen. Produktionen, förädlingen och distributionen av en så livsavgörande vara som mat borde inte få vara underordnade det enskilda vinstintresset, som det är i dag. Maktkoncentrationen, främst inom lantbrukskooperationen, som har i det närmaste kontroll över större delen av exempelvis slaktoch mejeribranscherna, ger ingen konkurrens. Den är till nackdel för konsumenterna och den måste brytas. Och den här stora valfriheten som man på sina håll pläderar för när det gäller inköp, var finns den, om Felix tillverkar pommes frites åt Findus och Findus producerar ärter, morötter och spenat åt Felix? Så fungerar ju de hemliga avtalen bakom livsmedelsindustrins fasad, vilka har tillkommit för att upprätthålla skenet av fri konkurrens — konkurrens som kan bestå i en påse med annat firmanamn men där innehållet är i princip detsamma. Och vad vet vi om vad som finns i de konserver av kött som importerats trots att vi själva har köttberg? I dag kan vi läsa i tidningen om restauranger som inte ens vet vad de bjuder på. Det är väl bara restaurangägaren själv som vet vad det är. Detta gäller också köttvaror och fisk. Jag menar att det finns för mycket skumrask även inom livsmedelsproduktionen, och den expertgrupp som förordas blir naturligtvis inte arbetslös. Men för att den skall få konsumenternas förtroende erfordras att den är helt fristående från näringslivet. Det hoppas jag att vi kan vara överens om.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag avser att verka för att ett samråd kommer till stånd mellan sjukvårdshuvudmännen och försvarsmakten, så att försvarsmakten vid nyanskaffning av helikoptrar beaktar de särskilda behov som finns i samband med sjuktransporter med helikopter. Vidare har han frågat om jag planerar att verka för att en permanent helikopterambulansorganisation skall kunna inrättas i samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen och försvarsmakten. Räddningstjänstkommittén har i rapporten Sjuktransporter med helikopter redovisat en utvärdering av sin försöksverksamhet och lämnat förslag till riktlinjer för en utvecklad verksamhet med luftburna ambulansinsatser i landet. Rapporten har remissbehandlats. Remisstiden gick nyligen ut. Av naturliga skäl kan jag därför i dag endast lämna några allmänna synpunkter på den framtida verksamheten med ambulanstransporter med helikopter. Resultatet av räddningstjänstkommitténs försöksverksamhet är i stort sett positivt. Jag kan ansluta mig till principen att rikets samlade tillgång på helikoptrar skall kunna utnyttjas för akuta sjuktransporter. Jag är beredd att verka för att samråd i detta hänseende kommer till stånd mellan försvarsmakten och sjukvårdshuvudmännen i syfte att åstadkomma bästa möjliga samarbete. Räddningstjänstkommittén föreslår att sjukvårdshuvudmännen tar initiativet till en samordningsgrupp för verksamheten inom resp. sjukvårdsområde och att det i statlig regi bildas ett organ för samverkan på central nivå. Det är nu för tidigt att ta ställning till formerna för den framtida verksamheten. Enligt min mening är det emellertid helt klart att den får baseras på samverkan mellan bl.a. sjukvårdshuvudmännen och försvarsmakten. Jag vill i detta sammanhang understryka behovet av att samtliga berörda intressenter medverkar.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det positiva svaret på min interpellation. När jag framställde den, var jag medveten om att det inte var möjligt för statsrådet att ge något detaljrikt svar om hur en framtida ambulanshelikopterorganisation skall kunna utformas — just mot den bakgrund som statsrådet nämner i svaret, nämligen att räddningstjänstkommitténs rapport nyligen har remissbehandlats. Men jag ansåg det ändå angeläget att ställa dessa frågor, dels därför att det finns en oro bland flera sjukvårdshuvudmän över att inte detta samråd kommer till stånd tillräckligt snart, så att man har möjlighet att påverka materielanskaffningen på helikoptersidan, som nu planeras inom försvaret, dels därför att vissa huvudmän anser att det finns en risk för att man ser ambulanshelikopterverksamheten som en isolerad resurs när det gäller sjuktransporter. Det finns en mängd frågor som måste lösas i samråd, alltifrån hur man skall larma ambulanshelikoptrar till hur man skall arbeta då det gäller vägambulanser, flygplan och de olika sjukvårdsinrättningarna och sjukvårdsnivåerna. Dessutom skiljer sig ju förutsättningarna betydligt i de olika länen. Även om räddningstjänstkommitténs försöksverksamhet i stort sett har varit positiv, har den inte kunnat ge svar på alla områden utan snarast pekat på var problemen kan ligga. Personligen tror jag att det skulle vara en fördel om man så småningom kan börja med en verksamhet inom t.ex. Norrbotten och Stockholms län för att därigenom kunna vinna erfarenheter för uppbyggandet av en sådan organisation inom riket i övrigt. Det viktigaste är självfallet att samrådet mellan sjukvårdshuvumännen och försvaret kommer till stånd så snart som möjligt. I statsrådets svar noterar jag att han är beredd att verka för att samrådet kommer till stånd, och det är naturligtvis positivt. Jag har då bara den förhoppningen att vi så snart som möjligt skall komma till något resultat i denna viktiga fråga och så småningom få till stånd en permanent ambulanshelikopterorganisation, enligt principen att rikets samlade tillgång på helikoptrar skall kunna utnyttjas på bästa sätt för transporter av akut sjuka.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig när jag avser att utfärda de i 1982 års forskningspolitiska proposition berörda riktlinjerna för att öka meritvärdet av forskarutbildning vid tjänstetillsättning och tjänstebefordran. Riktlinjer av detta slag faller inom civilministerns ansvarsområde. Jag besvarar frågan efter samråd med honom.

Enligt sina direktiv skall utredaren också se över meritvärdet av bl.a. deltidsarbete, vård av barn, studieledighetstid, språkkunskaper och utlandstjänstgöring. Vi har bedömt det som lämpligt att den ytterligare beredningen av frågan om meritvärdet av forskarutbildningen vid tjänstetillsättning ingår som ett led i denna översyn. Enligt direktiven skall utredarens arbete slutföras under år 1983. Enligt min bedömning bör regeringen därför kunna ta ställning till de berörda frågorna under nästa år.

Herr talman! En av de viktigaste forskningspolitiska frågorna är faktiskt just denna, frågan om riktlinjer för att öka meritvärdet vid tjänstetillsättning och tjänstebefordran. Det är riktigt, som utbildningsministern framhåller i sitt svar, för vilket jag tackar, att jag i forskningspropositionen skrev att det fanns en del ytterligare frågor att överväga. Men jag tog samtidigt mycket klart ställning för vikten av att verkligen öka detta meritvärde. Om jag minns rätt, var utskottet helt enigt iatt ge sin anslutning till denna bedömning. I botten låg det utredningsarbete som den Andrénska kommittén hade gjort och som jag betraktar som mycket förtjänstfullt. Jag tycker det är viktigt att detta arbete nu inte försenas. Min enda invändning mot att föra över uppgiften till den nytillsatta utredaren gäller om denna fråga betraktas på ungefär samma sätt som de frågor som här omnämns, nämligen meritvärdet av deltidsarbete, vård av barn och annat sådant. En del av de frågorna bedömer jag som ganska komplicerade. Jag tror att det finns en ganska stor enighet om att öka meritvärdet för forskarutbildning. Vad som kräver ytterligare utredning är väl hur man skall kvantifiera detta, alltså vilken faktisk vikt det skall ges. Jag skulle alltså bara vilja vädja till utbildningsministern att se till att detta arbete inte försenas. Släpp inte frågan helt till civilministern, så att den fastnar i något slags avtalscirkus, utan försök verka för att denna fråga ganska snart får sin lösning! Jag tror att det är en av nyckelfrågorna när det gäller den framtida forskarrekryteringen.
Herr talman! Jag kan försäkra Jan-Erik Wikström att även jag har ett intresse av den här frågan. Jag kommer inte att släppa den till någon sorts allmänt avtalsreglerande. Det finns också viktiga forskningspolitiska aspekter i detta.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig varför regeringen i budgetpropositionen minskat antalet intagningsplatser på jord-, skogsoch trädgårdssektorn från 2 700 till 2 400. Jag vet, liksom Ulla Tillander, att det är många som söker till JST-sektorn och att arbetsmarknaden ofta kan se relativt ljus ut för ungdomar med en sådan utbildning. Men jämsides med elevernas intresse och arbetsmarknadens behov måste också kommunernas möjligheter att anordna utbildningar vägas in, när gymnasieskolan skall dimensioneras. Särskilt gäller detta investeringskrävande utbildningar, t.ex. inom JST-sektorn, och när antalet sökande till gymnasieskolan är mycket stort, som just nu. Det nya planeringssystemet för gymnasieskolan har helt nyligen kommit i gång, och det är då helt naturligt att ändringar kan behövas allteftersom vi får erfarenheter av hur system och ramar fungerar i verkligheten. Till denna verklighet hör också att det fanns ”luft” i vissa av de sektorsramar som den förra regeringen föreslog för läsåret 1983/84. Just inom JST-sektorn skall de preliminärt beslutade 2 700 platserna jämföras med de 2300 som fanns inrättade i september 1982 och med de 2 350 man räknade med att kunna öka till under läsåret 1983/84. En viktig utgångspunkt för den nya regeringens modifieringar av ramarna för gymnasieskolan var huvudmännens möjligheter att anordna fler platser. I fråga om JST-sektorn ansåg inte regeringen det realistiskt att ligga kvar på en så hög nivå jämfört med vad som hittills kunnat anordnas. Om JST-sektorn plötsligt skulle börja expandera — och det fanns det inga planer för hos huvudmännen i höstas — kan bl.a. vissa reservplatser tas i bruk. De 300 platser som nu tagits från JST-sektorn har lagts på sektorer, där de bör kunna bli utnyttjade. På det sättet blir också gymnasieskolans totala kapacitet bättre utnyttjad.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Min fråga föranleddes av de uppgifter i budgetpropositionen som berör antalet sökande, antalet platser för dessa sökande och antalet antagna elever vid utbildningssektorn för jord, skog och trädgård. Vad som är frapperande när man studerar dessa siffror är skillnaden mellan antalet sökande och antalet platser. Ser man på relationen mellan antalet sökande och antalet elever som verkligen kommer in finner man att det inte ens är hälften av de sökande som har chans att komma in. En sådan relation mellan antalet sökande och antalet antagna — dvs. inte ens förhållandet två till ett — skulle möjligen kunna försvaras och förklaras av att utbildningen inte leder fram till något arbete och att det inte längre finns någon marknad för utbildningen. Det finns ju många utbildningslinjer som råkar ut för att antalet sökande avspeglar något slags eftersläpning — man 97 söker sig till en utbildning som för några år sedan annonserade ett stort behov av arbetskraft. Då är det naturligt att statsmakterna markerar en minskad efterfrågan, om den är av varaktigt slag, genom att skära ner utbildningen. Men det argumentet är inte tillämpligt i det här fallet, för på detta område får ju alla som är utbildade ett arbete. Behovet av en bra utbildning på det här området kommer självfallet att bestå. Därför är det en gåta att man trots dessa avgörande förhållanden, alltså ett stort antal sökande och en stabil efterfrågan, skär ner utbildningen. Den gåtan har inte blivit löst genom det svar som Lena Hjelm-Wallén lämnat här i dag och inte heller genom budgetpropositionen, för enligt den kommer man nästa år att skära ner ytterligare. Jag tycker att man på sakliga grunder kan ifrågasätta den nedskärning som regeringen föreslår. När regeringen trots behovet av utbildad arbetskraft på detta område och trots det starka intresset för utbildningen vill skära ner, ligger det nära till hands att tolka detta som ett försvagande av dessa näringar. Jord-, skogs-, och trädgårdssektorn gäller ju näringar som i hög grad är aktuella och av vital betydelse för Sveriges ekonomi. Dessutom är det branscher som är särdeles väl lämpade för lokalisering i glesbygd där arbetssituationen kan vara mycket besvärlig. Slutligen är det fråga om någon form av småföretagande, och det är kanske en av förklaringarna till det stora intresse för utbildningen som siffrorna för antalet sökande är bevis på. För oss inom centern är det här en viktig fråga, inte bara med tanke på dem som söker utbildningen utan också med tanke på lokaliseringspolitiken och de berörda landsändarna, där man har behov av ett så tätt nätverk av små och medelstora företag som möjligt. Vi skulle för vår del gärna se att denna utveckling mot relativt riklig förekomst av småföretag hade fått fortsätta och att man också hade satsat på utbildning på detta område. Jag vill sluta med att fråga utbildningsministern: Vilken tanke är det som egentligen ligger bakom en nedskärning av denna utbildning när utbildningen så väl behövs? Det kan väl inte bero på att kommunerna inte har kunnat utnyttja 160 av platserna. I förhållande till nivån innevarande år skär man nu ner med 300 platser och nästa år med ytterligare 200 platser.
Herr talman! Det är viktigt att upprätthålla och gärna också öka utbildningen på gymnasieskolnivå när det gäller sektorn jord, skog och trädgård. Men Ulla Tillander borde känna till att riksdag och regering aldrig an tvinga huvudmännen att starta utbildning. Vad vi har gjort är att vi anpassat de ramar som vi föreslagit riksdagen att fatta beslut om till vad huvudmännen ansett sig kunna klara. Det är ganska meningslöst att inbjuda riksdagen att ta ställning till siffror med mycket ”luft” i. Det är bättre att lägga antalet antagningsplatser på en nivå som man vet att huvudmännen kan klara. Det är alltså inte fråga om någon nedskärning av denna utbildning, utan vi lägger nivån så att kommunerna och landstingen kan klara uppgiften att åstadkomma en utbildning för det antal platser som riksdagen fattar beslut om, inte så att det blir ”luft” i systemet och inte någon utbildning alls.
Herr talman! Jag kan inte hjälpa att jag får ett intryck av passivitet, resignation och uppgivenhet när regeringen i den kommande budgeten t.o.m. skär ner ytterligare. De siffror som jag har redovisat borde faktiskt ha lett till en åtgärd i motsatt riktning. Vad som nu skett ligger inte i linje med de siffror jag har fått. Iseptember var det 5 371 sökande till 2 732 platser och 2 572 elever kom in. Ändå skär man ner till 2 300 platser. Det finns alltså ingen motivering för nedskärning. Resignationen tar sig också uttryck i att man minskar antalet platser, trots att det är ganska uppenbart att en utbildning i det här fallet medför investeringar för framtiden och att det är många som skulle komma in på sitt förstahandsval. Det är faktiskt viktigt för motivationen. Lena Hjelm-Wallén har själv i något sammanhang helt nyligen satt upp som ett viktigt mål att eleverna helst skall få sitt förstahandsval tillgodosett. Som så ofta nödgas man även nu konstatera att teori och praktik inte alltid överensstämmer.
Herr talman! Jag vet inte vilka källor Ulla Tillander har. Vi i regeringskansliet måste emellertid lita till de uppgifter om antalet platser som kommuner och länsskolnämnder rapporterar in till skolöverstyrelsen. Därvid står det klart att vi inte föreslår någon nedskärning utan att alla huvudmän kommer att få vad de vill ha. Däremot tar vi bort luften i det som Ulla Tillander föreslog förra året, och det tycker jag är renhårigt att göra. Sedan menar jag att det är viktigt att vi över huvud taget utökar den yrkesinriktade utbildningen. Dit hör naturligtvis även denna sektorn, jord, skog och trädgård. Jag tycker att det är ganska onödigt att Ulla Tillander försöker ge ett intryck av osäkerhet om detta. Någon sådan osäkerhet finns inte — i varje fall inte från min sida.
Herr talman! Jo, denna osäkerhet föreligger faktiskt, för de siffror som jag åberopar har jag fått från säker källa. Det skulle vara bra om Lena Hjelm-Wallén återigen kollade sina siffror. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag inte anser att Lena Hjelm-Wallén till fullo har lyckats förklara varför man inom en utbildning till vilken 2 572 sökande antogs i höstas nu föreslår en minskning av antalet platser till 2 300. Det innebär faktiskt inte att man bara tar bort ”luften” i systemet. Trots att det fanns 5 371 sökande skär man alltså på kort tid ner antalet platser med 500 eller med närmare 20 20, när man i stället borde sökt vägar att hjälpa kommunerna att fylla alla platser, för det föreligger ju en efterfrågan på denna utbildning. Jag tror inte att det finns något annat område där man beter sig på liknande sätt. Man bör ju, som Lena Hjelm-Wallén säger, i stället satsa på yrkesinriktad utbildning. Det gör man inte genom att, som nu sker, skära ner utbildningen.
Herr talman! Det är för mig en gåta att Ulla Tillander kan tala om nedskärning av antalet platser — platser som aldrig har funnits och på det sättet bara har varit luft.
Herr talman! Om man har 2 572 elever i utbildning nu och minskar antalet platser till 2 300 är detta en nedskärning. Dessutom aviseras i budgetpropositionen en ytterligare nedskärning med 200 platser under nästa år, och då kan man verkligen undra vad man bygger denna åtgärd på.

Herr talman! Sverige betraktas som ett föregångsland när det gäller att värna den personliga integriteten mot ny teknik. Därför här speciella lagar införts, t.ex. datalagen och lagen om TV-övervakning. Dessutom har förändringar gjorts i äldre lagar, som t.ex. tryckfrihetsförordningen. De lagar som vi har stiftat för att reglera användningen av viss teknik måste hela tiden hållas aktuella med den tekniska utvecklingen. Annars kan inte lagstiftningens intentioner uppfyllas. En sådan anpassning till den tekniska utvecklingen har skett när det gäller datalagen och tryckfrihetsförordningen. Lagen om TV-övervakning har dock inte setts över sedan den tillkom 1977, detta trots att den tekniska utvecklingen på just TV-området har varit mycket snabb och omfattande. Användningen av TV-övervakning har expanderat enormt. TV-kameror övervakar offentliga platser, myndigheter, företag och butiker. De används inte bara för att övervaka den allmänna ordningen utan också för att övervaka kunder, besökare och anställda. Till TV-tekniken har nu fogats ett tekniskt hjälpmedel för lagring av information i form av videotekniken. Dessutom kan koppling ske till ADB-tekniken med dess oerhört stora kapacitet att lagra och behandla information. Samtidigt sker också en utveckling av förbättrade TV-kameror med inbyggd videoutrustning. I samband med att justitieutskottet behandlade en motion med motsvarande innebörd i höstas i sitt betänkande 1982/83:4 anförde utskottet bl.a. att man hyste stor förståelse för den oro som motionärerna gav till känna inför den tekniska utvecklingens möjligheter till övervakning och kontroll. Många människor känner i dag olust över de olika intrång som sker i deras personliga integritet. Det är därför viktigt att lagstiftningen försöker minimera dessa intrång, samtidigt som hänsyn måste tas till att tekniska hjälpmedel måste och bör användas för att skydda den enskilde och samhället. TV-övervakningen är i vissa avseenden därför nödvändig, men det kan också vara motiverat att välja olika nivåer i tillståndsgivning i förhållande till befarat intrång i den enskildes integritet och den tekniska lösning som väljes. Tyvärr uppträder alltför ofta den situationen att lagstiftningen kommer i efterhand för att korrigera oacceptabla effekter av t.ex. den tekniska utvecklingen. Här har vi nu en möjlighet att försöka hålla jämna steg mellan lagstiftning och teknisk utveckling, vilket måste vara positivt. Det är därför som vi från centerns sida anser att vi behöver få en översyn av lagen om TV-övervakning. Jag vill med det här anförda, herr talman, yrka bifall till reservationen av centerns ledamöter.

Herr talman! För ungefär tre månader sedan behandlade vi här i kammaren en motion med i huvudsak samma innehåll som den vi nu har att besluta om. Efter remissbehandling, där de flesta av dem som yttrade sig ansåg att det för tillfället inte förelåg något behov av översyn av lagen, avslog riksdagen motionen. Under den tid som gått sedan dess har ingenting hänt som ger riksdagen anledning att i dag fatta beslut med någon annan innebörd. Jag och f. ö. hela utskottet — det står också i betänkandet — har förståelse för den oro som motionärerna och även många andra känner inför den utveckling på detta område som ger möjlighet till ökad övervakning och kontroll. Denna lag kom till just för att skydda människors integritet. Det finns regler för på vilka grunder man får ge tillstånd till TV-övervakning på allmänna, offentliga platser, och det finns anvisningar för hur allmänheten skall informeras om på vilka platser den är övervakad genom TV. Det har inte framkommit, vare sig genom remissinstanserna eller i motionerna, några konkreta exempel som visar på uppenbara brister i denna lag. Därför ansåg utskottet för tre månader sedan att det inte fanns något behov av ytterligare utredning. Men det är naturligtvis viktigt att utvecklingen på detta område följs med mycket stort intresse. Det görs också — det är många instanser som har ögonen på vad som sker. När det är påkallat av omständigheterna skall denna lag självfallet utvärderas och ses över. Men f.n. anser utskottets majoritet inte att situationen är sådan att det behövs några åtgärder från riksdagens sida. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det är riktigt, som Helge Klöver här beskriver, att riksdagen behandlade ett motsvarande ärende i höstas. Jag vill peka på att remissvaren då inte var fullt så entydiga som Helge Klöver vill låta antyda. Det fanns en del remissinstanser som instämde i motionens krav och synpunkter på att det behövdes en översyn av lagen om TV-övervakning. BI. a. anslöt sig datainspektionen till den synpunkten, och det är just den myndighet som skall vaka över framför allt integritetsfrågorna. Jag tycker att datainspektionens synpunkter borde väga tungt. Precis som Helge Klöver sade finns det en lagstiftning med regler t.ex. för hur kamerorna skall användas. Det finns också regler som innebär att allmänheten på olika sätt skall upplysas om att den är utsatt för TV övervakning. Det har framkommit på olika sätt, bl.a. genom intervjuer i massmedia, att de allra flesta människorna inte är medvetna om att de är utsatta för övervakning vid olika tillfällen. Frågan om upplysningsskyldighet — att det skall finnas exempelvis anslag — tycker jag skulle behöva ses över. Det är viktigt att människorna verkligen blir medvetna om att de är utsatta för TV-övervakning. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag tror att folk åtminstone i större städer är ganska väl medvetna om att det finns övervakning vad gäller trafik både vid vissa strategiska platser och i Stockholms tunnelbana. Det finns anslag som man knappast kan undgå att se. Det finns här i Stockholm 54 kameror placerade i tunnelbanan för att övervaka ordningen. Man bör i alla fall komma ihåg att det också finns positiva inslag i det här. Ordningen i tunnelbanan är inte så bra som den borde vara. Det är naturligtvis beklagligt att man över huvud taget behöver ha TV-övervakning. Men just detta att det finns TV-övervakning ger en trygghet för många resenärer, något som vi inte skall nonchalera. Detsamma gäller trafikförhållandena — det finns där möjligheter för polisen att snabbt klara upp en besvärlig situation. Men här är det naturligtvis värre att ordna med information. Det får göras genom annonser i tidningar osv. Men risken att avslöja någons integritet vid trafikövervakningen är ganska liten. Att registreringsnumret på någons bil skulle uppfattas är en risk som vi ändå får leva med. Som jag sade tidigare har det ännu inte påvisats några konkreta exempel på brister i lagen. När sådant kommer fram vill jag vara den första att utvärdera lagen. Tiden är ännu inte inne att tillsätta den utredning som motionärerna föreslår. Herr talman! Jag yrkar ånyo bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara understryka vad jag sade i mitt inledningsanförande. Vi är inte motståndare mot allt vad TV-övervakning heter. Som jag nämnde i mitt inledningsanförande behövs det självfallet TV-övervakning i olika former, bl.a. i sådana fall som Helge Klöver nämnde, t.ex. för att övervaka ordningen i tunnelbanan i Stockholm. Det är fullt klart att vi skall utnyttja de tekniska hjälpmedlen. Det gäller samtidigt att se till att vi inte får en okontrollerad utveckling utan att det hela hålls inom vissa ramar. Vi är medvetna om att utvecklingen på detta område går mycket snabbt. Det måste därför vara ett riktigt synsätt att man i lagstiftningsarbetet skall försöka hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, så att vi inte i efterhand behöver konstatera att nu har intrånget i den personliga integriteten blivit så stort att vi måste gå in och korrigera och försöka rätta till det hela. Det är alltid svårt att hejda utvecklingen och få den att så att säga gå tillbaka. Det gäller att i lagstiftningsarbetet hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Det är detta som är det grundläggande motivet för vår reservation.
Herr talman! Det är ändå så att man måste ha kontroll. Jag kan försäkra att det finns många institutioner som noga följer vad som händer på det här området. När det sedan gäller möjligheten att dokumentera och göra inspelningar ingår det i länsstyrelsernas prövning av varje tillståndsärende att också ta ställning till den saken. Länsstyrelserna skall ju utfärda alla de bestämmelsern som behövs för det speciella fallet och då även för inspelningar. Där kan alltså länsstyrelserna säga ja eller nej. Jag tror att vi har många instanser som kontrollerar utvecklingen på det här området.

Herr talman! Utgångspunkten för vpk när det gäller säkerheten och bevakningen i riksdagen är att det skall finnas en stor öppenhet mellan de folkvalda å ena sidan och allmänheten och pressen å andra sidan. Det förslag som en arbetsgrupp presenterade i februari förra året strävade åt rakt motsatt håll. Arbetsgruppens förslag, som var militaristiskt och polisiärt, hör knappast hemma i ett land som Sverige. Förslaget rönte också mycken kritik från de flesta remissinstanser, så även från vpk. Vid behandlingen av frågan om säkerheten och bevakningen i riksdagen har allt fler av arbetsgruppens huvudprinciper fått ge vika för en ökad öppenhet. Den syn som bl.a. vpk representerar präglar nu förslaget till säkerhet och bevakning. Det gäller under s.k. normala förhållanden. I krigstid bör självfallet en annorlunda organisaiton av bevakningen och säkerheten övervägas, dock med den fortsatta utgångspunkten att öppenheten mot allmänheten och pressen skall vara så stor som möjligt. Under normala förhållanden måste säkerheten underordnas öppenheten. I detta instämmer utskottet. Enligt vår mening kvarstår dock två frågor att lösa för att ytterligare främja denna öppenhet. För det första gäller det förslaget om att inrätta en särskild säkerhetsenhet om fyra till sex personer. Erfarenheter från liknande organisationer visar att det finns ett intresse för att införa allt fler säkerhetsåtgärder. Det är åtgärder som ofta tenderar att öka polisiära och liknande inslag, och dessa motverkar öppenheten. Vpk anser därför att inrättandet av en särskild säkerhetsenhet är ett hot mot öppenheten. Vi föreslår i stället att säkerhetsfrågorna skall lösas inom ramen för den vanliga intendenturavdelningen, med därtill lämpad personal. Vi finner det dessutom anmärkningsvärt att riksdagens förvaltningskontor redan dels har inrättat en tjänst som chef för säkerheten, dels har ledigförklarat en tjänst som biträdande säkerhetschef. Senare under riksmötet kommer vi att få ta ställning till ett förslag om omorganisation av förvaltningskontoret. Därför tycker vi att dessa tjänster, som man har utannonserat och även i viss utsträckning tillsatt, föregår den kommande riksdagsbehandlingen. Den andra frågan som kvarstår gäller bevakningspersonalen. I ett tidigare skede, då riksdagen fortfarande låg på Helgeandsholmen, sköttes bevakningen av riksdagens egen personal. Det ansågs praktiskt och servicemässigt riktigt. Bevakningsbolagen hade för all del inte hunnit breda ut sig i samma omfattning som nu. I samband med flyttningen till Sergels torg anlitade riksdagen i viss utsträckning bevakningsbolag på entreprenad. Den nämnda arbetsgruppen — som skulle se över även bevakningsfrågorna och som fick, som jag tidigare sagt, svidande kritik — ansåg att riksdagen i huvudsak skulle anlita bevakningsbolag och icke egen personal. Vänsterpartiet kommunisterna och Statsanställdas förbunds representant i riksdagens förvaltningsstyrelse har velat gå den rakt motsatta vägen. Vi anser nämligen att bevakningen huvudsakligen skall ombesörjas av egen personal. Förvaltningsstyrelsens majoritet — med tanke på dess förslag — och konstitutionsutskottet har hamnat någonstans mitt emellan. Ett av de argument som utskottet understryker är följande: ”Det är enligt utskottets mening viktigt att de mest anlitade ingångarna bemannas med egen personal. Annan personal bör huvudsakligen användas för speciella uppgifter och tillfälliga behov. Därvid ökas bevakningspersonalens möjligheter att känna igen riksdagsledamöter och tjänstemän. En sådan lösning medför också att större omsorg kan visas i fråga om att hjälpa andra besökande till rätta. Häri ligger också ett säkerhetsintresse.” Om utskottet verkligen menat något med detta uttalande, borde detta enligt min mening ha lett till ett ställningstagande som innebär att man anlitar egen personal i större utsträckning än vad förvaltningsstyrelsens majoritet föreslår. Och om det är så som konstitutionsutskottet säger, att anlitande av egen personal innebär en större säkerhet, måste jag ställa frågan: Varför är man i utskottet då beredd att även i fortsättningen överlåta en så pass viktig del som bevakningscentralen — det är ju så att säga bevakningens hjärta — till ett bevakningsbolag i stället för att bemanna denna central med egen personal? Bevakningscentralen borde kunna besättas med personal som har den rätta överblicken och de rätta kunskaperna när det gäller riksdagen och dess anställda. Att överlåta uppgifter av detta slag till ett bevakningsbolag är därför enligt min mening inte i konsekvens med utskottets uttalande. Jag instämmer i vad konstitutionsutskottet säger beträffande fördelarna med anlitande av egen personal.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

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att vi är ”tämligen överens”, som Sture Thun sade förut, och med Sture Thuns inlägg skulle vi rimligen kunna vara mera överens — bara det också överensstämde med vad utskottet skriver. Men låt mig, innan jag går närmare in på det, citera litet grand av vad Statsanställdas förbunds representant Lennart Hedlund har anfört i förvaltningsstyrelsen i en reservation med anledning av förslaget: ”Att ha egen personal på den viktiga bevakningsfunktionen medför betydande fördelar. Personalen kan utbildas med hänsyn till riksdagens speciella behov. Personalkännedomen ökar också känslan för att servicen blir bättre. Om riksdagen själv håller i rekryteringen av all personal ökar också möjligheten att driva en enhetlig personalpolitik. Den här redovisade inställningen har också en principiellt viktig aspekt, nämligen att man bör ha samma avtal för samtliga som arbetar för riksdagsförvaltningen. Att klyva en personalkategori så att olika regelkomplex blir tillämpliga för skilda delar av personalen är olyckligt.” Det var ett citat från SF-representanten i förvaltningsstyrelsen. Jag vill ställa mig helt bakom de synpunkterna. Och jag tycker nog också att de borde gälla socialdemokraterna och väga tungt där, mot bakgrund av socialdemokratins förankring i arbetarrörelsen. Jag ser en skillnad mellan Sture Thuns anförande och konstitutionsut skottets betänkande. Det fanns något viktigt som Sture Thun sade: i huvudsak egen personal. Men utskottet skriver faktiskt inte så — tyvärr. I så fall hade vi inte behövt reservera oss på den här punkten. Vi ställer nämligen kravet att man skall ha i huvudsak egen personal till bevakningsfunktionen. Men är det så att Sture Thuns uttalande innebär att utskottet är berett att gå längre, kan vi alltid diskutera den saken.

Herr talman! Får jag bara slutligen ställa följande fråga: Är Sture Thun, med utgångspunkt i att detta är en försöksperiod, beredd att efter utvärderingen medverka till att man i högre grad än vad förslaget innebär kommer att anlita egen personal?

Herr talman! Som alla vet är den ekonomiska brottsligheten omfattande, och under senare år har många åtgärder vidtagits för att komma till rätta med de växande problemen. En del av åtgärderna har varit bra — andra åter mindre välbetänkta. Till den senare kategorin hör enligt vår uppfattning proposition 73 om utvidgad uppgiftsskyldighet vid vissa utlandsbetalningar. Enligt regeringsförslaget skall fåmansföretag och näringsidkare som är fysisk person tvingas att i självdeklarationen lämna uppgifter om vissa slag av betalningar till utlandet. Dessutom föreslås att skattemyndigheterna får lägre beviskrav om det misstänks att inkomstöverföring genom oriktig prissättning skett mellan svenska näringsidkare och person i utlandet. Självfallet är det angeläget att försöka komma åt den internationella skatteflykten, men dessa frågor kan enligt vår uppfattning först och bäst lösas genom internationellt samarbete. Om nu Sverige vidtar åtgärder utan samråd eller samverkan med berörda länder kan det mycket lätt uppstå störningar i vår utrikeshandel. Det kan då föreligga risk för att vår export försvåras, vilket självfallet är synnerligen betänkligt i tider då vi har mycket svårt att vinna tillbaka andelar på exportmarknaden. Nu har visserligen brottsförebyggande rådets ursprungliga skrivning ganska väsentligt tonats ned, men vi kan likväl inte av rent sakliga skäl godta förslagen. Uppgiftsskyldigheten har begränsats till fåmansföretag och fysiska personer som är näringsidkare, medan de större företagen går fria. Meningen är att vederbörande med ett ”ja” eller ”nej” i en ruta i sin självdeklaration skall ange om någon ränta på skuld samt royalty och annan ersättning för upphovsrätt förekommit. Kryssar man då för rutan ”ja” skall man, förmodligen på en för ändamålet särskilt framställd blankett, ange vilka länder det gäller och med vilka belopp avdrag gjorts vid inkomstdeklarationen. Kryssar man för nejrutan har skattemyndigheterna sålunda möjlighet att bland dessa ”nejsägare” vaska fram de verkligt fula fiskarna. Jag tillåter mig betvivla att man får så värst många fula fiskar i nätet. I stället får man krångel och byråkrati som definitivt inte är ägnat att underlätta våra exportansträngningar. Vi moderater tycker dessutom att det är diskriminerande för de mindre företagen att det blott är dessa företagare som misstänkliggörs för skattefiffel, medan de stora går fria. Det andra förslaget i propositionen innebär en ändring av kommunalskattelagen. Enligt nuvarande lagstiftning kan skattemyndigheterna höja en näringsidkares redovisade vinst om vederbörande genom oriktig prissättning flyttar över vinst till ett utländskt företag. Förutsättningen för ett sådant ingripande från skattemyndigheternas sida är att det föreligger intressegemenskap mellan vederbörande företagare och det utländska företaget. Enligt lagförslaget behöver skattemyndigheterna inte längre bevisa att det föreligger en ekonomisk intressegemenskap, utan det räcker att myndigheten gör detta sannolikt. Bestämmelserna om oriktig prissättning har alltså funnits tidigare, vilket naturligtvis inte hindrar att det måste vara mycket svårt att klara ut om en prissättning varit för låg vid export eller för hög vid import beroende på något slags intressegemenskap eller av fullt naturliga affärsmässiga skäl. Ett exempel på fullt naturliga affärsmässiga skäl är en låg prissättning vid export för att introducera en ny produkt på utlandsmarknaden. Nu har regeringen gjort det lätt för sig genom att i praktiken lägga över bevisbördan på näringsidkaren. Inte minst mot bakgrund av svårigheterna att fastställa vad som är riktig resp. oriktig prissättning, tycker vi det är fel att skattemyndigheterna på så svag grund som lagtextens ”sannolika skäl” om ekonomisk intressegemenskap skall kunna ingripa och höja inkomsttaxeringen. Eftersom propositionen i fråga ursprungligen väcktes av en borgerlig regering har förslaget undergått ett riktigt och grundlagsenligt remissförfarande, något som vi inte varit särskilt bortskämda med sedan regeringsskiftet för snart ett halvt år sedan. Remissinstanserna hade att yttra sig över bakgrundsmaterialet till propositionen, dvs. brottsförebyggande rådets promemoria. De instanser som då kritiserade förslaget har huvudsakligen skjutit in sig på ökade svårigheter för vår utrikeshandel. Även om propositionen i många stycken är mildare än BRÅ:s promemoria kvarstår kritiken om ökade problem för den så viktiga utrikeshandeln. Den socialdemokratiska regeringen har verkligen gjort en rivstart när det gäller att lägga nya bördor på svensk företagsamhet. Den här propositionen kommer inte att medföra nya och stora bördor för näringslivet och berör antagligen en ganska obetydlig del av vår utrikeshandel. Likväl är förslaget enligt vår uppfattning onödigt och skadligt, och de eventuella vinster som står att uppnå för att förhindra skatteflykt uppväger ej nackdelarna i form av krångel, byråkrati och minskad rättssäkerhet. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Knut Wachtmeister och övriga reservanter intygar att en bred enighet råder om att åtgärder bör vidtagas mot den internationella skatteflykten och att man bör hindra eller försvåra otillbörliga transaktioner som syftar till att undvika beskattning i Sverige. Men denna läpparnas bekännelse får dåligt gensvar i handling. Varje gång några konkreta åtgärder föreslås för att leva upp till målsättningen i kampen mot skatteflykten har jag en bestämd uppfattning att dagens reservanter försöker hitta något skäl till att man inte bör genomföra de föreslagna åtgärderna. Så är också fallet med den fråga vi nu behandlar. Det hjälper inte att regeringen varit mycket försiktig vid utarbetandet av den aktuella propositionen, en proposition som utskottsmajoriteten har tillstyrkt. Försiktigheten från regeringens sida har motiverats med rättssäkerhetsskäl och att man inte vill försvåra normala legala handlingsmönster. Knut Wachtmeister och moderaterna kan ändå inte ansluta sig. Bakgrunden till dagens proposition finns i en promemoria från brottsförebyggande rådet. Rådet framlägger rätt radikala förslag, förmodligen mycket effektivare än dem som vi nu har att ta ställning till. Dessa förslag från BRÅ skulle dock ha inneburit rätt stora besvär för seriösa företagare och också lett till en mera skönsmässig bedömning vid fastställandet av taxeringarna. Regeringen valde därför att gå försiktigt fram. Den tog nu bara de delar av BRÅ:s förslag som väl egentligen ingen seriös företagare kan ha något att invända emot. Vad innebär då detta i sak? Knut Wachtmeister har något redogjort för detta, men låt mig fortsätta. Man kan dela in propositionen i två avsnitt. I det första avsnittet föreslås att fåmansföretagare och enskilda näringsidkare i sin självdeklaration skall uppge om de tillfört mottagare i utlandet vissa ersättningar — räntebetalningar, ersättningar för royalty, upphovsrätt eller liknande. Har sådana utbetalningar gjorts skall uppgift lämnas om ersättningarnas sammanlagda belopp i varje land. Utförligare än så behöver det inte vara. I det andra avsnittet i propositionen mjukar man något upp kravet på bevis när taxeringsmyndigheten vill fastställa om det råder en viss intressegemenskap mellan en svensk och en utländsk skattskyldig. Intressegemenskapen har ju mycket stor betydelse när man sätter pris på varor och tjänster. Prissättningen kan betyda att skatter och vinster flyttas från ett land till ett annat. Uppmjukningen innebär att det i fortsättningen skall räcka med att myndigheterna gör sannolikt att en intressegemenskap föreligger. De materiella reglerna i övrigt ändras inte. Värre än så är inte propositionen. Nu invände Knut Wachtmeister att förslaget i första avsnittet är verkningslöst. Man kunde då ha väntat sig att det skulle framläggas andra och mer verkningsfulla förslag, men så sker inte. I stället föreslår man avslag och vill ta bort den ifrågavarande lilla skärpningen. Utskottsmajoriteten har en annan uppfattning. Den anser nämligen att de uppgifter som lämnas i deklarationen — om de är riktiga — ger en sådan bild av överföringarna till utlandet att en bedömning kan göras huruvida en taxeringsrevision eller närmare undersökningar behöver företas vidtas. I fråga om huruvida intressegemenskap föreligger eller ej menar reservanterna att rättssäkerheten är i fara när en företagare eller ett företag kan tvingas bevisa att den sannolikhet för intressegemenskap som har ifrågasatts av myndigheten inte föreligger. Knut Wachtmeister vet lika bra som jag att i många stater varje insyn utifrån är omöjlig. Det är ju detta förhållande som har gjort det möjligt för många mindre nogräknade personer att dels skattefuska, dels göra otillåtna valutaöverföringar. Tillsammans torde det röra sig om miljardbelopp. I det läge som i dag råder har det varit nära nog omöjligt för taxeringsmyndigheten att bevisa att intressegemenskap föreligger mellan utbetalare och mottagare. Utskottsmajoriteten tycker att denna bevisbörda varit orimlig då det gällt affärsintressen i ett för ekonomisk insyn nära nog hermetiskt tillslutet lågskatteland. Rättssäkerheten för lojala skattebetalare kräver faktiskt att den som gör utbetalningar till okända mottagare i annat land också visar att det inte är till honom själv som pengarna gått, om nu taxeringsnämnden lyckas visa att detta är sannolikt.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
Herr talman! Det är riktigt som Erik Wärnberg säger att vi är kritiska. Vi granskar kritiskt alla förslag, som är ägnade att öka krångel och byråkrati samt hotet mot rättssäkerheten. Erik Wärnberg erkänner att förslaget är väsentligt urvattnat. Man kan då fråga sig varför det har kommit till. Jag har en känsla av att socialdemokraterna till varje pris vill framstå såsom handlingskraftiga och effektiva i bekämpandet av skatteflykt. Det är naturligtvis bra, om man nu hade föreslagit åtgärder som kan förefalla vettiga och riktiga från allmänhetens synpunkt. Erik Wärnberg påstår att miljardbelopp flyttas över på ett oriktigt sätt och därmed undgår beskattning. Då kan man fråga sig hur detta förslag kommer att hjälpa. Fåmansföretag och näringsidkare som är fysisk person skall ha skyldighet att lämna dessa uppgifter, medan man inte har vågat ge sig på aktiebolagen. Det är en diskriminering av somliga näringsidkare ungefär på samma sätt som är fallet med propositionen om inbetalning av skogsägares ersättning för försålt virke. Även där har man undantagit vissa kategorier skogsägare. Vi tycker att detta är felaktigt och att det skall råda likhet inför lagen. Ingenting av vad Erik Wärnberg nu sade i sitt anförande har fått mig att ändra uppfattning. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag undrar om inte Knut Wachtmeister har fattat fel, om han tror att aktiebolagen är undantagna. Så är inte fallet. De flesta fåmansföretag är i dag aktiebolag, och det är just dessa som drabbas. Att sedan de börsnoterade företag som inte är fåmansföretag inte är inblandade i detta beror naturligtvis på att det där inte går att flytta över pengar till sig själv, eftersom det finns massvis med aktieägare. Då kan en aktieägare inte flytta över pengar till sig själv. Så kan man emellertid göra, om man har ett fåmansföretag. Det finns ingen anledning att undersöka sådana företag där det inte föreligger några större risker för skatteflykt. Men när det gäller just fåmansföretag och enskilda företag finns det stor risk för att man flyttar över pengar till sig själv i ett annat land utan möjlighet till insyn för någon skattemyndighet i Sverige, eftersom det andra landet inte tillåter någon insyn. Om en taxeringsmyndighet gör sannolikt att en företagare överflyttar pengar till sig själv, åligger det företagaren att bevisa att så inte är fallet och att han inte har någon intressegemenskap med personer i det fftämmande landet. Då faller hela frågan. Vad vi begär är att en företagare, som flyttar pengar till ett företag i ett land, där man över huvud taget inte kan få någon insyn i vart pengarna går, skall kunna bevisa att det inte är till sig själv han skickar pengar. Jag kan inte fatta att detta på något sätt skall utgöra ett hot mot rättssäkerheten. Bevisbördan kan sägas vara omvänd, men det är den inte fullt ut. Först måste ändå taxeringsmyndigheten göra sannolikt att företagaren har flyttat över pengar till sig själv. Jag tror att dessa åtgärder kommer att ge resultat i fortsättningen. Förekommer stora överföringar till ett visst land, väcker detta naturligtvis omedelbart uppmärksamhet och gör det möjligt att företa taxeringsrevision i det företaget. Företagaren torde tveka inför att ljuga och säga att han inte har fört över pengar till det ffträmmande landet. Uppgiftsskyldigheten fyller en funktion. Bevisbördan för taxeringsmyndigheten skall inte vara orimlig utan endast måttlig. Den skattskyldige har möjlighet att visa att taxeringsmyndigheten sannolikt har fel. Jag förstår inte att detta utgör något hot mot rättssäkerheten. Men jag förstår samtidigt att det kan vara ett ganska bra grepp när det gäller att hindra skatteflykt på det internationella området.
Herr talman! Erik Wärnberg kör med det gamla vanliga socialdemokratiska argumentet att de som har rent mjöl i påsen har inget att frukta. Samma argumentation fick vi höra när det gällde generalklausulen mot skatteflykt. För att komma åt ett mycket litet antal personer, som man tror kommer att föra över pengar på ett oriktigt sätt, skall en stor grupp näringsidkare få vidkännas en särskild uppgiftsskyldighet och mer eller mindre misstänkas för att vidta åtgärder av skatteflyktsnatur. Vi tror att det som här föreslås knappast kommer att leda till så stora fångster i näten att det är värt det ökade krånglet. Dessutom har man ju, genom att använda uttrycket ”göra sannolikt”, på sätt och vis, som Erik Wärnberg också erkänner, åstadkommit en omvänd bevisbörda, vilket vi heller inte tycker är korrekt ur rättssäkerhetssynpunkt.
Herr talman! Ibland ställer jag mig frågande till hur stort intresse det egentligen finns hos Knut Wachtmeister och moderaterna för att bekämpa skatteflykten, när de inte ens kan gå med på att företag, som normalt sett har en bokföring och också omedelbart kan se hur mycket pengar de har fört över till utlandet, skall lämna uppgift om detta. Vad det handlar om är att sätta ett kryss i en ruta och därmed ange att man har fört över pengar till utlandet och att sedan uppge x hundratal tusen eller x milj.kr. till det landet, x miljoner till ett annat osv. Enligt moderaterna skulle detta uppgiftslämnande bli så besvärligt att det försvårar exporten, och vidare skulle det skapa osäkerhet och utgöra ett hot mot rättssäkerheten. Men detta är ju småsaker jämfört med vad myndigheter annars kan få ta reda på. Sådana här uppgifter får man ju lämna i den svenska deklarationen för jämnan. Varför skall det vara så svårt att uppge hur mycket pengar man har fört ut till utlandet? Ibland tror jag att det bara är läpparnas bekännelse när ni säger att ni vill bekämpa skatteflykt. I praktiken är viljan närmast mikroskopisk, när ni inte vill gå med på någonting över huvud taget.
Herr talman! Vid misstänkta fall har skattemyndigheterna möjlighet att begära in uppgifter. För den skull behöver inte en hel kår av näringsidkare enligt vår uppfattning tvingas att kryssa för rutor i sin deklaration och i fall av ja lämna uppgift på särskild blankett om alla länder och med vilka belopp utbetalningar till utlandet har gjorts.

Herr talman! Det förekommer numera ganska ofta att vi här i kammaren diskuterar de ekonomiska svårigheter som har drabbat både vårt land och många andra länder. Då är det ganska vanligt att energifrågorna kommer i blickpunkten. Vi kanske har litet växlande uppfattning om i vilken utsträckning oljeprisutvecklingen har orsakat eller påverkat krisförloppet, men vi är nog ganska överens om att utvecklingen på energiområdet har väldigt stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen både här hemma och utomlands. Därför är det viktigt för folkhushållet vad som händer på energiområdet, men det är också viktigt för vår industri, för vi tycks ju vara överens om att energiområdet är ett område där vår svenska industri bör ha goda förutsättningar att göra sig gällande internationellt. Men för att det skall kunna ske fordras det vissa saker, nämligen att spelreglerna för näringslivet är tillfredsställande. Det kan man knappast säga att de är just nu, därför att det råder alltför stor osäkerhet. Den osäkerhet som gäller beträffande oljeprisutvecklingen kan vi kanske inte göra så mycket åt här hemma. Den bestäms av internationella faktorer. Men det finns många inhemska faktorer, politiska osäkerheter som man borde kunna eliminera eller undvika. Jag tänker då på statliga restriktioner och stödåtgärder, energibeskattningen och mycket annat som brukar inrymmas i det man gemensamt kallar för styrmedel. Näringslivet kan inte fungera utan besked beträffande de här sakerna, utan fasta spelregler. Man måste veta villkoren för att kunna göra långsiktiga investeringar. Men om man tvärtom kan övervinna den här osäkerheten och få investeringarna att öka, kan man också minska arbetslösheten utan att inflationen späds på. På det sättet kan vi alltså få vårt näringsliv att hjälpa oss in på den väg som leder ur krisen. Vad har då statsmakterna gjort för att tackla de här problemen? Som vi alla vet har det under många år ägnats såväl tid som möda och mycket pengar åt forskningsoch utredningsarbete på energiområdet. Under de allra senaste åren har flera utredningar särskilt behandlat frågan om olika styrmedel inom energiområdet. Kommittén om principer för taxor och priser inom energiområdet lade 1981 fram betänkandet Pris på energi. En annan kommitté, utredningen om styrmedel för näringslivets energihushållning, lade samma år fram betänkandet Energisamverkan stat-kommun-näringsliv. Till sist fick vi energiskattekommitténs betänkande Skatt på energi. Alla de här betänkandena har remissbehandlats och är under beredning i kanslihuset. Det framgår av propositionen att det härutöver under 1982 har förekommit flera andra utredningar på det här området. Man har också aviserat en proposition om ändringar i energibeskattningen, men den tycks vi få vänta på. I stället händer det att man bryter ut den ena frågan efter den andra. Först var det en särskild vattenkraftsskatt, nu är det en dubblering av skatten på etrar av etanol och metanol, och vi har redan fått på vårt bord ännu en proposition om ändring i lagen om allmän energiskatt. Det börjar bli ett lapptäcke av det här. Längre tillbaka i tiden brukade man kalla vårt skattesystem Gunnar Strängs lapptäcke. Om vi nu skall kalla energiskatteområdet Kjell-Olof Feldts lapptäcke eller Birgitta Dahls lapptäcke vet jag inte, men någon sorts föga tilltalande lapptäcke är det ändå fråga om. Energiministern hade en chans att ta ett samlat grepp över de här frågorna och lägga allt utredningsmaterial på bordet, så att vi kunde få en gemensam behandling av alla de viktiga problem som tillsammans kan ha ganska stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Nu har man brutit ut en detalj, som i de stora sammanhang som jag har talat om är en ganska liten fråga, och jag tycker att man har gjort det med ganska dåliga motiv. I propositionen skriver föredragande statsrådet: ”För egen del anser jag att låginblandning av metanol kan vara ett sätt att påbörja en introduktion av motoralkoholer. Erfarenheter kan härigenom erhållas av att hantera, lagra och distribuera metanol. Emellertid uppnås endast en mycket begränsad oljeersättning. OED -— oljeersättningsdelegationen — anger vissa prov som bör kunna klarlägga omfattningen av de tekniska svårigheterna.” Det är i stort sett motiveringen för det förslag som vi nu behandlar. Naturligtvis kan det sägas att det finns vissa fördelar med den åtgärd som är föreslagen, men det finns också nackdelar, och om dem nämner man inte ett ord. Det fordras omställningsarbete för varje förändring som görs på det här området, och det blir omställningskostnader framför allt när det gäller produktion men kanske också på distributionssidan. Dem tycks man emellertid inte bry sig om, för de nackdelarna drabbar ju inte regeringsmajoriteten utan näringslivet. Men det är ett exempel på ett sätt att hantera näringslivet som man måste undvika om man skall få till stånd det samarbete med näringslivet som är nödvändigt för att vi skall kunna komma på rätt väg ur kriserna. Det här är huvudskälet till att vi moderater i reservation 1 har yrkat avslag på propositionen. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1. Men det förekommer också motioner i anslutning till propositionen. I centermotionen hemställs om avslag på propositionen — på den punkten är vi överens. Men det finns också en del yrkanden om vissa andra ändringar på energiskatteområdet. Vi moderater i utskottet har beträffande dessa motionsförslag inte tagit ställning i sak, för vi menar, med samma argument som när vi yrkar avslag på propositionen, att det är onödigt att komma med de här förslagen nu. Vi vill ha hela utredningsmaterialet, ett ordentligt beslutsunderlag, på bordet innan beslut fattas i de här frågorna. Vi säger alltså för dagen varken ja eller nej beträffande t.ex. beskattningen av etanol och metanol från inhemska råvaror, utan vi anser att det finns skäl att skjuta på hela den här debatten. Vi får ta upp sakdebatten sedan den aviserade stora energiskattepropositionen har kommit på bordet. Vi kommer därför vid voteringen att under mom. 2 avstå från att rösta.

Herr talman! Ett mål för energipolitiken är att vår energiförsörjning i så stor utsträckning som möjligt baseras på förnyelsebara energikällor. De positiva effekterna på bytesbalansen och ett minskat oljeberoende är här av avgörande betydelse. Ur beredskapssynpunkt är det också angeläget att vi så snabbt som möjligt får i gång en produktion av etanol baserad på inhemska råvaror. Det mest påtagliga bidraget på kort sikt till landets energiförsörjning är en omfattande odling av energigrödor. I första hand gäller detta spannmål och sockerbetor för etanoltillverkning och raps för tillverkning av rapsolja som motorbränsle. Både etanol och rapsolja kan användas i betydande kvantiteter utan nämnvärda förändringar av motorer och distributionssystem. Odlingstekniken för dessa grödor är mycket välkänd. Grödorna inryms också i en normal växtföljd, och i många fall förbättras denna. Vi har f. n. ett relativt stort spannmålsöverskott, som vi till viss del skulle kunna använda för etanoltillverkning och därigenom få en bättre avsättning för detta överskott. Vid framställning av etanol ur spannmål erhålls som biprodukt ett proteinrikt djurfoder. Detta innebär att importen av proteinfoder också kan minskas. Det är sannolikt att en investering i etanoltillverkning är lönsam om de positiva effekterna på bytesbalans och vår beredskap beaktas fullt ut. F. n. byggs en försöksanläggning i Lidköping för etanoltillverkning av spannmål med en kapacitet av 20 000 I etanol per dag. Av avgörande betydelse för en positiv utveckling av tillverkning av etanol och metanol är att beskattningen stimulerar dessa och inte bromsar en sådan utveckling. Därför bör etanol och metanol baserade på inhemsk förnyelsebar råvara vara skattefria. Skattebefrielsen bör dock inte omfatta bränsle som utvinns ur de svenska skiffrarna, på grund av de kraftiga miljöstörningar som nuvarande teknik ger upphov till. Regeringens förslag innebär en uppenbar risk att strävandena att minska användningen av oljeprodukter försvåras. Vi anser att etanol och metanol baserade på inhemsk råvara bör vara skattefria. Importerad metanol och etanol samt alla högre alkoholer och etrar av metanol och etanol bör ha en med bensin per energienhet likvärdig beskattning. Vi anser att regeringen i sitt kommande förslag till energibeskattning bör beakta detta. Satsningen på inhemska bränslen ger dessutom nya arbetstillfällen och har en stor regionalpolitisk betydelse. Satsningen på energiinvesteringar är också en av svensk industris största möjligheter att få nya marknadsandelar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr2 i skatteutskottets betänkande 1982/83:22.

Herr talman! Jag vill först säga till Karl Björzén att han nog får ha tålamod och vänta på regeringens proposition när det gäller den framtida energibeskattningen. Denna regering är inte handlingsförlamad, men den bör ändå ges den tid som behövs för att presentera ett väl genomtänkt förslag. Regeringen har också aviserat ett förslag till hösten. Men utskottsmajoriteten finner inte av den orsaken någon anledning att invänta kommande förslag i vad gäller beskattning av etrar av metanol och etanol. När skatten på etrar ytterligare sänktes 1981 var det i avsikt att spara olja. Men så blev det inte. I stället skapade man en skattesubventionerad tillsats till bensin. Det var just detta som Dagens Nyheter den 15 januari i år kallade för en energipolitisk fadäs från Fälldinregeringens tid. Men detta har också konstaterats av oljeersättningsdelegationen, OED, som genom drivmedelsgruppen mycket skarp uttalat att rådande skattesubventionering av MTBE bör tas bort. Utskottsmajoriteten är således i mycket gott sällskap. Förkortningen MTBE betyder metyl-tertiär-butyl-eter. Herr talman! Hela vitsen med alternativa drivmedel var egentligen att minska oljeimporten. MTBE är till alla beståndsdelar importerat, och det finns såvitt jag vet inga möjligheter att nu tillverka det i Sverige. Det ger oss inte heller några erfarenheter av metanolanvändning — vilket skulle ha kunnat vara ett skäl att acceptera MTBE-subventionen. Det är snarare så, vilket också OED påpekar, att MTBE genom skattesubventioneringen försvårar användningen av metanol. Metanol skulle genom s.k. låginblandning kunna blandas i bensinen. Metanol har 50 26 energivärde i förhållande till bensinen, medan MTBE har 80 20. Men eftersom beskattningen är densamma — 77 öre/liter — väljer oljebolagen naturligtvis MTBE. Detta innebär att den erlagda skatten blir 4,7 öre lägre per liter än vad den är för normal bensin. Utan att konsumenterna har fått del i denna skattesänkning uppstår också ett skattebortfall, som beräknas till omkring 100 miljoner. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att beskattningen av metanol och etanol också fortsättningsvis kommer att vara oförändrat förmånlig jämförd med annan beskattning. Men det finns heller inget energipolitiskt skäl till att behandla MTBE förmånligare. Med det sagda yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 22.
Herr talman! Bo Forslund sade till att börja med att det är rimligt att regeringen får någon tid på sig att gå igenom dessa frågor, och det kan man tycka. Men det är inte vi moderater som har aviserat en proposition till den 9 mars, utan det är regeringen, som samtidigt som den lade fram denna proposition gjorde en sådan avisering i våra handlingar. Man har hört och läst i pressen att propositionen skulle bli försenad, så att vi skulle få den i maj. Nu säger Bo Forslund att den skulle komma i höst. Jag tycker det är oroväckande om den blir försenad till hösten, för det är väldigt angeläget att på det här avsnittet, där spelreglerna för hela energiområdet anges, få fram materialet så att vi kan diskutera frågorna på ett grundligt sätt. Sedan gäller det etern MTBE. Man anför ett räkneexempel och säger att etern är subventionerad med så och så mycket och att oljebolagen använder etern av det skälet att den är billigare än bensin. Jag tycker att detta räkneexempel har ganska ringa värde, för det sägs ingenting om vad det har kostat oljebranschen att införa detta. Det infördes ju en stimulans för att man skall få lämpliga tillsatsmedel. Branschen hittade ett ämne som var över förväntan lyckat och har enbart goda sidor. Den vinst som görs genom en lägre skatt skall vägas mot de kostnader man har för omställningar. Tiden avgör ju också huruvida det blir vinst eller förlust för branschen. Vi kan dock vara alldeles säkra på att branschen ser negativt på den ryckighet i politiken som den här ändringen innebär.
Herr talman! Till Bo Forslund vill jag säga att vi i vår reservation har krävt en likvärdig beskattning per energienhet när det gäller de importerade etrarna av etanol och metanol. Det innebär att beskattningen blir neutral. Men ert förslag innebär att beskattningen är gynnsammare på bensinen, och det gör att vi får svårigheter att minska oljeberoendet. Det är viktigt att propositionen, när den läggs fram, har den inriktning som vi i vår reservation har krävt när det gäller de inhemska råvarorna och inhemskt producerat bränsle. Om vi skall kunna utnyttja de möjligheter vi har på detta område gäller det att se till att skatteinriktningen är positiv och tillvaratar dessa möjligheter och inte bromsar utvecklingen. Det är just denna skatteinriktning som vi har krävt. Jag konstaterar att Karl Björzén och hans utskottskamrater i reservation 1 inte har tagit ställning till vår begäran om denna inriktning.
Herr talman! Jag vill till Ingemar Hallenius säga att ni har missuppfattat propositionen i det här avseendet. Centern har i sin reservation varit väldigt fixerad vid skiffrarna i Skaraborg. Det är inte så vi skall se regeringens förslag. När det gäller Karl Björzéns inlägg vill jag framföra den synpunkten att risken är att man, om man använder skatteinstrumentet och ger oljebolagen subventioner, försvårar just tillkomsten av alternativa drivmedel. Användandet av tillsatsmedlet MTBE innebär direkt att man kommer in i en återvändsgränd ur energipolitisk synpunkt. Det förvånar mig att framför allt mittenpartierna inte vill inse detta.
Herr talman! Bo Forslund säger att avsikten är att underlätta tillkomsten av alternativa drivmedel. Vad är då ett drivmedel? Det är en blandning av en mängd ingredienser. Man sitter när det gäller etern MTBE i det fallet så att säga i samma båt som när det gäller etanol och metanol — den är en av många ingredienser i ett drivmedel. Så jag förstår inte riktigt det resonemanget. Propositionens förslag beträffande energiinnehållet innebär en överbeskattning av etern MTBE, eftersom den får samma skatt som bensinen men bara har ett energiinnehåll som är 80 26 av bensinens. Nu tror jag inte att detta i praktiken spelar så stor roll. Det har gjorts en mängd försök i olika länder som visar att man vid låginblandning av alkoholer och etrar inte får någon signifikant ändring i energiförbrukningen. Försöken visar alltså att dessa procentsiffror över energiinnehållet, dvs. så länge man håller sig till låginblandning, inte har någon stor praktisk betydelse. Däremot har det betydelse att etern MTBE är nyttig och bra även ur miljösynpunkt. Att den importeras är inte så underligt, för praktiskt taget alla ingredienser i bensin, inkl. metanol och etanol, måste ju importeras nu och för lång tid framåt.
Herr talman! Bo Forslund har tydligen missuppfattat vår reservation, eftersom han säger att den innebär en skattesubvention till oljebolagen. Så är ingalunda fallet. Vad vi begär är att beskattningen per energienhet skall vara lika.

Herr talman! Karl Björzén sade att tillsatsmedlet är nyttigt och bra inte minst ur miljösynpunkt. Jag vill då till sist bara säga att vi vill göra en förändring i uttaget av skatt, eftersom man när det gäller dessa etrar har minskat beskattningen successivt. Vi menar att om man går in och minskar beskattningen på det sättet är det bara oljebolagen som tar del av den vinst som uppstår till följd av detta minskade skatteuttag. Den har inte kommit konsumenterna till del. På så vis försvåras fortsättningsvis användandet av alternativa drivmedel. Jag tycker att man slår vakt om oljeföretagen på ett sätt som inte gagnar det syfte man är ute efter.
Herr talman! Bo Forslund säger att man successivt har sänkt skatten på etrarna. Det är inte riktigt. Det har bara skett en ändring, 1981, då man halverade skatten för etrar av metanol och etanol, dvs. sänkte skatten på etrar till samma nivå som för etanol och metanol. Man tog till ett styrmedel i syfte att stimulera fram ett tillsatsmedel som skulle vara till nytta för utvecklingen av alternativa drivmedel och som hade betydelse i miljöhänseende. När branschen funnit ett bra ämne har man nu från regeringens sida tydligen väldigt bråttom att ta bort denna lättnad och avveckla detta styrmedel. Förslaget innebär en fördubbling av skatten och en överbeskattning av denna utmärkta eter.

Herr talman! I föreliggande betänkande från lagutskottet behandlas tre moderatmotioner och en folkpartimotion, som alla har det gemensamt att de påyrkar en översyn av partssammansatta organ. Moderatmotionen 2159 av Bertil Lidgard m.fl. förordar en utvärdering av hela systemet, särskilt med avseende på partsrepresentanternas inställning till den egna uppdragsgivarens intresse. Lagutskottets majoritet avstyrker motionerna, bl.a. med hänvisning till tidigare riksdagsbehandling. Man menar att något nytt inte framkommit som motiverar ett annat ställningstagande än det som tidigare gjorts. Nej, något nytt har inte framkommit. Däremot kvarstår — och det är allvarligt nog — hos många en känsla av osäkerhet inför de partssammansatta domstolarnas handläggning av ärendena; en oro för att hänsyn till den egna partens intressen tar överhand och att domstolen därigenom inte svarar upp mot kraven på absolut objektivitet och oväld. Lagutskottet redovisar mycket noga hur de partssammansatta organen vuxit fram. Jag skall därför avstå från historiken, men jag vill i alla fall erinra om att från moderata samlingspartiet vid flera tillfällen har framförts starka betänkligheter mot inrättandet av från det allmänna domstolsväsendet fristående specialdomstolar. Herr talman! Det är naturligtvis utomordentligt viktigt att våra domstolar är och av allmänheten uppfattas som helt oväldiga och att de enskilda ledamöterna likaså är och uppfattas som fristående från partsintressen och därmed helt opartiska. Bara detta att det finns en osäkerhet på denna punkt bör vara skäl nog för att verkställa den utvärdering av de partssammansatta domstolarna som vi begärt. Det gäller ändå ytterst att förtroendet säkerställs för det svenska rättsväsendet. Det talas i internationella sammanhang bl.a. om förtroendeskapande åtgärder. En översyn av de partssammansatta domstolarna skulle på rättslivets område vara just en sådan förtroendeskapande åtgärd, ägnad att hos allmänheten stärka tilltron till det svenska rättsväsendet på alla nivåer. Med detta yrkar jag bifall till den moderata reservationen i lagutskottets betänkande.